Herr talman! Huvudsyftet med vår motion i detta ärende är att invända mot en ytterligare ökad styrning av studievalen inom gymnasieskolan till vad som passar det s.k. näringslivets efterfrågan. Dels menar vi att regeringen i stället borde lägga ner ansträngningar på att skaffa fram arbete åt ungdom genom planmässiga insatser, dels anser vi att det visar sig att denna s.k. efterfrågan —i synnerhet när det gäller den privata sektorn — kännetecknas av planlöshet och ryckighet. Därför menar vi att det är fel att söka kortsiktiga lösningar genom ytterligare anpassning till denna efterfrågan. Skälet för regeringen är den s.k. puckeln av tonåringar — ett skäl som i och för sig skulle kunna vara förståeligt. Men det är, som vi ser det, lika fullt äventyrligt att styra de ungas studieoch yrkesval efter kortsiktiga och planlösa tecken på efterfrågan. Vi kan inte frigöra oss från tanken att den insats som det är fråga om nu även får den verkan att företagen i stället tillhandahålls billig arbetskraft. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen.
Herr talman! Vi måste vidta alla upptänkliga åtgärder i kampen mot ungdomarnas arbetslöshet. Att ge dem arbete eller ubildning i någon form är av avgörande betydelse i svenskt samhällsliv i dag. Detta är en mycket liten punkt i det stora sammanhanget. Men att gå emot den är obegripligt onödigt. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Detta är sista ärendet på dagens dagordning. Jag skall försöka att fatta mig kort. Det återstår att se om jag lyckas med den saken. Näringsutskottets betänkande 17 behandlar en del konsumentpolitiska motioner. Där har socialdemokraterna i utskottet reserverat sig på en punkt. Det gäller jämförprissättningen inom dagligvaruhandeln. I snart tio år har konsumentverket och statens prisoch kartellnämnd arbetat för att jämförpriser skall genomföras på livsmedel. Jämförpriser behövs för att konsumenten lätt skall kunna upptäcka prisskillnader mellan olika varor som inte beror på förpackningsstorlek eller varumängd. Vi menar att jämförpriserna i dag, då många har svårt att få pengarna att räcka till, är viktigare än någonsin för konsumenterna. Så tidigt som 1974 publicerade statens prisoch kartellnämnd i samarbete med livsmedelshandeln och konsumentverket enhetliga regler för jämförprismärkningen inom livsmedelshandeln. Handeln utfäste sig då, och har gjort så under flera senare tillfällen, att jämförprismärkning skulle genomföras i butikerna. Tyvärr visar också upprepade undersökningar att det går dåligt framåt när det gäller denna rekommendation, som handeln också har ställt sig bakom. Vi menar från socialdemokratiskt håll att det ligger i linje med marknadsföringslagens regler om information till konsumenterna på väsentliga områden att jämförprismärkning kommer till stånd. Vi vill nu gå från ord till handling i denna fråga efter de många år som vi har försökt få resultat på frivillighetens väg. Socialdemokraterna i näringsutskottet vill att riksdagen skall ge regeringen i uppdrag att på den här punkten genomföra erforderliga lagändringar — antingen genom att utarbeta en särskild lagstiftning om obligatorisk jämförprismärkning inom livsmedelshandeln eller genom att på lämpligt sätt utvidga marknadsföringslagen. Mycket pengar skulle kunna räddas för konsumenterna, om vi fick en fullt genomförd jämförprismärkning. Konsumentverket har gjort en beräkning som tyder på att det är fråga om en besparing av kostnader inom hushållens budget på mellan 10 och 15 96. Särskilt i en tid av reallönesänkning, galopperande inflation och liknande, som vi ju har haft under senare år, är behovet av besparingar från konsumentsynpunkt mer aktuellt än någonsin. Det är inte fråga om några närgångna pekpinnar för konsumenterna utan helt enkelt om en, som vi tycker, ganska naturlig serviceåtgärd. Sedan är det upp till varje konsument att välja om man vill utnyttja jämförpriserna eller inte. Vi tror att allt fler konsumenter är intresserade av denna möjlighet till jämförelser. Detta har varit utgångspunkten för vår reservation, och jag ber att få yrka Nr 54

Konsumentpoli Herr talman! Allt fler börjar bli medvetna om att vi medverkar i tiska frågor sammanhang som inte stämmer med våra värderingar, utan att vi har kontroll över det. Som konsumenter gör vi en viss verksamhet möjlig genom att köpa en vara. Man kan se på våra pengar som en sorts energiflöde som vi dirigerar åt ett visst håll och därmed sätter i gång verksamhet. Vi har alltså ett intresse av att veta vad vi möjliggör genom vårt konsumentval, hur produktionen går till. Har de människor som utfört produktionen arbetat under goda förhållanden, med skälig lön och möjlighet att påverka sin situation? Har produktionsmetoderna inneburit att naturen vårdats eller skadats? Blir vårt lands försörjning tryggare eller mer sårbar? Fler och fler människor vill leva så att de bidrar till att lösa världens problem i stället för att förvärra dem. Varje individs handling kan tyckas betydelselös, men mänskligheten består ju av individer, som alla påverkar varandra och helheten. Det är ofta mycket svårt att få den varuinformation man behöver för att kunna ta ansvar för sitt handlande i ett större perspektiv. Frivilliga sammanslutningar försöker nu bilda opinion, t.ex. Matlagen MUDI MUMS, som uttytt betyder Mat utan djurindustrier — Mat utan multinationella storföretag. Men också konsumentpolitiken borde innebära något mycket mer än hjälp till kunderna att själva få ut så mycket som möjligt för sina pengar. Konsumenterna har rätt till en öppen information om hur varan kommer till, så att det blir möjligt att själv bestämma om man vill gagna detta sätt att producera på eller inte. När informationen mest handlar om lågt pris, stimuleras inte en utveckling av företagen som är lyckosam ur helhetssynpunkt. Marknadsekonomin är det smidigaste sättet att undvika glädjedödande krångel och att stimulera mångas skaparförmåga. Men marknadsekonomin måste bli moralisk. Annars har den ingen framtid. Vårt sätt att producera måste stämma överens med våra värderingar. Ingen människa har rätt eller mår i längden väl av att bygga sitt välstånd på andras olycka eller på naturens utarmning. I den nya livsstil som allt fler längtar efter att förverkliga ingår en strävan efter att handla så, att man kan bejaka som hel människa de sammanhang man ingår i. Det växer nu på olika håll i världen fram företag som arbetar på det nya öppna sättet. Som exempel kan jag nämna Briar Patch Society i Kalifornien, där en grupp småföretagare samarbetar med anställda och kunder, jat.o.m. delar med sig av sina idéer till konkurrenter. De har en kontakt med varandra som hela människor, på ett nytt öppet sätt. Man skapar sociala nätverk med is1 vänners vänner, som omfattar företagen med sympati och solidaritet och som ställer upp när det behövs. Man prioriterar arbetsglädje och gemenskap framför expansion och högsta vinst. Det kanske verkar utopiskt men fungerar faktiskt framgångsrikt sedan rätt många år. Är inte detta mer sympatiskt än det vi vant oss vid av knivskarp konkurrens, hemlighetsmakeri, halvsanningar och att bara söka sitt eget bästa? Vad är det som säger att en fri marknadsekonomi inte skulle kunna fungera på dessa villkor? Kooperativa företagsformer, som är ordentligt rotade i vår ekonomi och som nu stimuleras på nya sätt, skulle kunna göra allvar av sitt huvudsyfte att tjäna varandra, ej tjäna på andra. Jag tror att konsumenterna nu är mogna att stödja sådana strävanden. Men för detta behövs alltså en djupare kunskap och en utvidgad konsumentinformation. Näringsutskottet är inne på rätt väg, när vi nu ställer oss positiva till att märka varor med ursprungsland. Regeringen förbereder sådana regler när det gäller kläder. Utskottet behandlar välvilligt en centermotion 1980/ 81:1388 av Arne Fransson m.fl. och säger att vissa skäl av konsumentpolitisk natur talar för en obligatorisk ursprungsmärkning av alla varor som saluförs i Sverige. Utskottet utgår från att regeringen under den fortsatta beredningen av utredningsförslaget om ursprungsmärkning av kläder överväger denna fråga och att resultatet av dessa överväganden i lämplig form redovisas för riksdagen. Också de delar vi nu behandlar av den centerpartistiska kommittémotionen 1980/81:1870 av Ingegerd Oskarsson m.fl., har blivit välvilligt bemött av utskottet. Motionen föreslår ”Köp svenskt”-kampanjer för att öka vår självförsörjning och minska vår sårbarhet. Det är i det sammanhanget viktigt att konsumenterna får information om vilka varor som är svensktillverkade. Utskottet anser att sådana kampanjer även i fortsättningen är en uppgift för de enskilda företagen, för branschorganisationer, handelskamrar m.fl. Utskottet säger: ”Sådana kampanjer kan utan tvivel vara av värde för de tillverkningsföretag som deltar och bidrar till att sysselsättningsnivån inom industrin upprätthålls.” Ingegerd Oskarssons motion tar också upp frågan om etiska normer för direktreklam. Utskottet erinrar om att konsumentombudsmannen, konsumentverket och annonsörerna arbetar med denna fråga. Konsumentverket har i flera år arbetat på att formulera allmänna riktlinjer för direktreklam. Utskottet finner det angeläget att riktlinjearbetet på detta område fullföljs och att frågan om mål och metoder inom direktreklamen därigenom tillförs nytt material. Utskottet vill särskilt framhålla önskvärdheten av att direktreklam inte utformas så att den kan inverka menligt på barn eller ungdom. När det gäller den folkpartistiska motionen 1980/81:1519 av Hadar Cars m.fl. om konsumentinflytande på den offentliga sektorn redovisar utskottet konsumentverkets uttalanden och förslag och drar slutsatsen att gränserna för de konsumentpolitiska organens verksamhetsfält inte bör utökas till att mer än nu innefatta bevakning av offentliga organs service. Motionärernas Nr 54 önskemål om ett vidgat konsumentinflytande inom den offentliga sektorn förtjänar att uppmärksammas i skilda sammanhang, men någon samlad utredning rekommenderar utskottet inte. Jämförprismärkningen slutligen ger en viktig information till kunden, det är alla i utskottet överens om. Handeln står ju också bakom detta, som Lennart Pettersson nyss har påpekat. På frivillig väg växer också en sådan märkning fram hos allt fler livsmedelsdetaljister.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

Herr talman! I mitt anförande vill jag beröra tre områden med anledning av näringsutskottets betänkande 1981/82:17, nämligen frågan om obligatorisk jämförprismärkning, ursprungsmärkningen och frågan om innehållsdeklaration på svenska för importerade konsumentvaror samt förslaget om utredning om konsumentinflytande på den offentliga sektorn. De konsumentpolitiska frågorna kan uppfattas som en ganska snäv bit av samhällssektorn. Ibland finns den föreställningen att konsumentfrågor i stort sett bara handlar om att förmedla testresultat på kapitalvaror. Ingenting kan vara mer felaktigt. Det behövs en djupare grundsyn om behovet och betydelsen av en aktiv konsumentpolitisk verksamhet. Vi i folkpartiet vill sträva efter att öka konsumentinflytandet och genom olika insatser stödja och förbättra konsumenternas ställning på marknaden, men även medverka till att den enskilde konsumenten på bästa sätt utnyttjar sina egna kunskaper och kvalifikationer. Särskilt nu, i det kärva ekonomiska läget, är upplysta och medvetna konsumenter ett måste för folkhushållet. Genom den organisatoriska uppbyggnaden av den offentliga verksamheten inom konsumentområdet, i kommuner, ute i länen och centralt genom konsumentverket skall den enskilde konsumenten kunna tillförsäkras möjlighet till rådgivning och stöd. Det är viktigt att trots strama ekonomiska tider värna om den konsumentpolitiska verksamheten. Många ställer sig frågan om vi nått gränsen för den materiella välfärden. Konsumtionen kan inte växa som hittills. Vi tvingas därför att hushålla med våra resurser. Vad vi då behöver är kunniga konsumenter som efter fria val och med hjälp av fria affärstider kan medverka till förnuftiga och prisbilliga inköp — gärna efter rådgivning från våra 190 konsumentnämnder och 39 hemkonsulentör. Kunskaper med någorlunda bredd gör människor kapabla att ta sig an problemen. Folkpartiets inställning är att man skall underlätta arbetet för konsumenterna och göra produktinformationen lättillgänglig. 153 Betydelsen av prismärkning och jämförpriser är väl dokumenterad genom en undersökning som statens prisoch kartellnämnd utfört. Den visar att det kan skilja upp till 25 26 på slutsumman, om man genomgående väljer den billigaste i stället för den dyraste varan. Vi vet att drygt en femtedel av våra inkomster går till livsmedel. Totalt inhandlas livsmedel för över 50 miljarder kronor i vårt land. Inte minst för barnfamiljerna är de kostnaderna den största samlade utgiftsposten, och stora besparingar kan här hämtas för såväl den enskilde konsumenten som familjen. Nu är det särskilt viktigt att klara hushållsbudgeten. Jämförpriser hjälper oss också att upptäcka skillnaden i kilooch literpris för olika varor och att värdera skilda priserbjudanden. För min del anser jag att jämförpriser är ett mycket bra hjälpmedel att hålla kostnaderna nere. Det är ett bättre hjälpmedel för besparingar i hushållsbudgeten än tillfälliga prisnedsättningar. Den tillämpning av jämförprismärkning som redan nu sker inom handeln visar inte på några rent tekniska svårigheter med märkningssystemet. Undersökningar gjorda under det senaste året pekar på en ökning av jämförprismärkning inom detaljhandeln. Dock har spridningen av märkningen inte gått så snabbt som man räknade med i de frivilliga överenskommelser som träffats mellan handeln och konsumentverket. Men konsumenterna måste också själva ställa krav på prismärkning i sina närbutiker. Om inte de fortsatta frivilliga överenskommelserna leder till en effektiv prismärkning, omfattande även jämförpriser, anser jag att lagstiftning måste tillgripas. Utskottets yrkande i denna fråga utmynnar i att man inte nu bör tillgripa lagstiftning. Herr talman! Jag är beredd att i dag tillstyrka utskottets hemställan vad avser mom. 5. Men frågan om införandet av jämförpriser måste noga följas. Vad gäller frågan om ursprungsmärkning och innehållsdeklaration på svenska för importerade varor instämmer jag i utskottets skrivning och yrkande. Riksdagens beställning av en lag om ursprungsmärkning av kläder har ju föregåtts av en utredning. Förslaget remissbehandlas nu, och det kan vara skäl att avvakta resultatet av de beslut som tagits. Det senaste förslaget om märkning av kläder möjliggör ju också för konsumenten att köpa svenskt. Innehållsdeklaration på svenska och därmed information till konsumenten är en väsentlig uppgift för handeln. Näringslivet måste här ta sitt ansvar för produktinformationen på ett ännu mer preciserat sätt. Information på säljstället utformas i dag i stort sett på frivillig väg av företagen själva. Men samhället har genom marknadsföringslagen angivit vissa allmänna krav. Informationen får t.ex. inte vara vilseledande. En näringsidkare kan åläggas att lämna information som har väsentlig betydelse ur konsumentsynpunkt. Enligt min bedöming är det av väsentlig betydelse att texten är avfattad på svenska. Konsumentverkets arbete med att utforma riktlinjer för hur konsumentinformationen på säljstället skall utformas kan enligt min mening innebära att rekommendationer i den riktningen utfärdas. Herr talman! Även på denna punkt yrkar jag bifall till utskottets hemställan. I motion 1980/81:1519 har motionärer från folkpartiet tagit upp frågan hur konsumentinflytandet på den offentliga sektorn skall förbättras. Detta är ingen ny frågeställning. Som utskottet påpekar har tidigare både centern och moderaterna varit intresserade av och positiva till denna fråga. Nu avvisar de den. Utskottet hänvisar till andra alternativ för medborgarinflytande på den offentliga sektorn. Utskottets skrivning är knappast helt tillräcklig. Redan 1972 slår riksdagen fast att samhället inom ramen för konsumentpolitiken skulle ägna uppmärksamhet även åt de offentliga tjänsterna. Men i dag menar utskottet att de konsumentpolitiska åtgärerna inte skall användas på det offentliga området. Ändå är bevakningsområdet än mer berättigat i dag. Kommunernas hantering av t.ex. fritt sophämtningsmonopol, våra kontakter med sjukkassor och televerk är viktiga frågor för konsumenten. Det är självklart inte fråga om att inkräkta på de politiskt valda organens ansvarsområde. Det kan finnas problem kontra den politiska demokratin, men problemområdet är för viktigt att bara skjutas under mattan. Kanske kunde man inom utskottet ha övervägt att ge tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om riktlinjearbetet. Men frågan kan eventuellt också aktualiseras av konsumentverket. Enligt vad jag har erfarit pågår på nordisk basis en kartläggning av rådande förhållanden. Det är ett samarbetsprojekt inom ramen för den nordiska ämbetsmannakommittén. Herr talman! Med vad jag här har anfört vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! När vi senast debatterade NCB och Hörnefors i riksdagen — det var i maj månad i år — så var det mot bakgrund av ett mycket bristfälligt regeringsförslag. Propositionen behandlade, eller borde ha behandlat, frågan om vad som skulle hända med fyra nedläggningshotade enheter inom NCB -— Hörnefors, Köpmanholmen, Johannedal och Väja Sågverk. För samtliga fyra enheter fanns utvecklingsalternativ, som utarbetats av de anställda eller av dem anlitade experter. Men i stället för att utvärdera dessa alternativ och presentera dem i propositionen, som underlag för riksdagens ställningstaganden, så valde regeringen och industriministern att endast antyda att utvecklingsalternativen fanns, och man menade att det skulle ligga på de regionala myndigheternas och NCB:s ansvar att pröva dem. Regeringen försökte med detta förfaringssätt vältra över statens ansvar som företagsägare på de regionala myndigheterna. Från socialdemokratisk sida protesterade vi mot detta och krävde i vår motion att regeringen skulle presentera en utvärdering av utvecklingsalternativen innan riksdagen tog ställning till de fyra enheternas öde. Vi framhöll att inget av de framtagna utvecklingsprojekten kunde dömas ut på basis av den information som propositionen innehöll. Därför var det orimligt av regeringen att kräva att riksdagen skulle ta ställning och lämna över ansvaret till de regionala myndigheterna. Vad vi föreslog då var att utvecklingsalternativen skulle granskas och utvärderas. I Hörneforsfallet fick vi riksdagen med oss. Regeringen fick i uppdrag att genomföra en utvärdering av det utvecklingsalternativ som fanns, den s.k. Hörneforsgruppens alternativ. Utvärderingen skulle presenteras så att riksdagen kunde ta upp frågan på nytt under hösten. I vår motion, som låg till grund för riksdagens beslut, framhöll vi att om utvärderingen skulle visa att utvecklingsalternativen saknade förutsättningar för långsiktig överlevnad, så skulle riksdagen när frågan kom upp igen få ta ställning till i vilken takt verksamheten skulle avvecklas. Vi sade också i vår motion att om nedläggningar blir aktuella måste självfallet särskilda och kraftfulla åtgärder sättas in för att skapa nya arbetstillfällen i de berörda regionerna. Av detta framgår att det var underförstått i vårt krav på utvärdering att vi var beredda att acceptera utvärderingens resultat även om det skulle bli negativt. Vi förutsatte således inte att utvecklingsalternativen var genomförbara. I så fall hade ju ingen utvärdering behövts. Industriverket, som fick regeringens uppdrag att genomföra utvärderingen, har nu presenterat sitt resultat. Industriverket har efter sina analyser dragit slutsatsen att staten inte bör medverka till bildandet av ett Hörnefors AB. Vi beklagar att inte industriverket har kunnat samla en enhällig referensgrupp bakom sina bedömningar. Vi hade hoppats att man skulle komma fram till en bedömning i sakfrågan som kunde delas av alla parter. Detta har inte lyckats. Ledamöterna från Hörneforsgruppen, länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå kommun har synpunkter som starkt avviker från industriverkets. Detta har man redovisat i tre olika skrivelser. Däremot har de fackliga organisationernas representanter accepterat industriverkets slutsatser. De har i ett uttalande sagt att de ”inte kan resa sådana invändningar mot industriverkets utredning att de på något avgörande sätt påverkar resultatet”. Detta har vi tolkat som att de fackliga organisationerna också har tvingats acceptera industriverkets besked. Vi har grundligt gått igenom och analyserat industriverkets utredning. Vi har också lika grundligt bedömt de invändningar som Hörneforsfacken och Hörneforsgruppen har lämnat mot industriverkets utredning. Efter dessa genomgångar har vi dragit samma slutsats som de fackliga organisationerna: Vi har inte kunnat komma fram till sådana invändningar mot industriverkets utredning att de nämnvärt påverkar utredningens resultat. Vi tvingas därför acceptera dess slutsats, att staten inte bör medverka till bildandet av ett nytt Hörnefors AB, som Hörneforsgruppen föreslagit. Det är med djupt beklagande som vi tvingas konstatera detta. Vi har emellertid under tiden som vi gått igenom industriverkets utredning erfarit att alla möjligheter till samarbete med andra företag, som skulle möjliggöra en fortsatt drift i Hörnefors, ännu inte har uttömts. På den punkten delar vi således inte industriverkets bedömning. Vi ifrågasätter tvärtom de besked som lämnats om att inga ytterligare möjligheter finns till förhandlingar om fortsatt verksamhet i Hörnefors. Vi menar också att alla sådana möjligheter självfallet måste undersökas. Innan det har skett får inga åtgärder vidtas för att genomföra en eventuell avveckling. Det måste bli regeringens ansvar att snabbt undersöka alla de möjligheter till samarbete som kan finnas. Vi har de senaste dagarna fått stöd för vår uppfattning att alla förhandlingsmöjligheter inte är uttömda. MoDos koncernchef har förklarat sig beredd att göra en insats i Hörnefors. I detta hans uttalande bör ju ligga att han är beredd till förhandlingar med regeringen, vilket han också senare har bekräftat. Därför manar vi nu regeringen att uppta sådana diskussioner med MoDo. Vi menar att regeringen av riksdagen i dag bör få ett uppdrag att i första hand inleda samtal och förhandlingar med detta skogsindustriföretag. Herr talman! Jag vill tillägga att jag finner det mycket anmärkningsvärt att de borgerliga ledamöterna i riksdagens näringsutskott inte har velat dela vår uppfattning att alla förhandlingsmöjligheter måste tas för att se om möjligheter till fortsatt industriell verksamhet i Hörnefors finns. Det är en fråga man kan ställa till de borgerliga ledamöterna: Varför vill inte de borgerliga och regeringen pröva alla de försök som nu yppar sig för att kunna rädda Hörnefors? Om dessa undersökningar och förhandlingar inte skulle leda till något resultat och en nedläggning är ofrånkomlig, måste kraftfulla insatser sättas in för att skapa jobb som kan ersätta de jobb som går förlorade. En nedläggning av massaoch pappersindustrierna i Hörnefors skapar utomordentligt svåra arbetsmarknadspolitiska problem, som inte kan lösas med de reguljära arbetsmarknadspolitiska medel som står till buds. Vi menar att regeringen och de borgerliga utskottsledamöterna tar alldeles för lätt på detta. Man blundar för problemen. De 5 milj.kr. som regeringen förutsätter att NCB skall satsa på alternativa jobb förslår inte långt, om 400 människor i en ort av Hörnefors karaktär och med dess läge blir utan arbete. Därför måste stora insatser sättas in för att klara situationen. Regeringens förslag är otillräckliga och oacceptabla. Vi socialdemokrater föreslår därför, om det blir en nedläggning, för det första att den skall genomföras i etapper på så sätt att massafabriken läggs ner först, medan pappersbruket drivs vidare på köpt massa. På så sätt förlängs avvecklingsperioden. Detta skulle avsevärt lindra de arbetsmarknadspolitiska problemen. För det andra föreslår vi att ett belopp på 25 milj.kr. ställs till länsstyrelsens i Västerbotten förfogande för att användas till att skapa nya jobb i Hörnefors. Det ger samhället och människorna en chans att skaffa sig en ny framtid i Västerbotten. Den chansen unnar inte den borgerliga regeringen de anställda i Hörnefors, och det gör tydligen inte heller utskottets borgerliga ledamöter. Men riksdagen kan i dag fatta det beslutet här i kammaren. På talarlistan finns också borgerliga ledamöter från Västerbotten, som borde vara insatta i det svåra arbetsmarknadspolitiska läget på orten och i länet. Därför avvaktar vi socialdemokrater med stort intresse besked från dessa borgerliga ledamöter, om de är beredda att medverka till ett ställningstagande som i första hand innebär ett uppdrag till regeringen att omedelbart inleda förhandlingar med MoDo om fortsatt industriell verksamhet i Hörnefors. Vi menar, herr talman, att om kammaren i dag fattar ett sådant beslut, så kan regeringen inte gärna underlåta att verkställa detta, även om det på senare tid har ifrågasatts om regeringen skall bry sig om riksdagens beslut eller inte. För det tredje anser vi att regeringen skall få i uppdrag av riksdagen att verkligen utnyttja sina befogenheter att ge större bidragsandel i lokaliseringsstödet än Hörnefors normalt är berättigat till enligt bestämmelserna. I propositionen talar regeringen bara om beredskap att utnyttja sina befogenheter för särskilt angelägna projekt. Den beredskapen tror vi inte särskilt mycket på. Dessutom kommer alla projekt som kan ge någon form av sysselsättning i Hörnefors att vara angelägna. Jag vill tillägga att våra krav på ett extra anslag på 25 milj.kr. samt på en förmånlig behandling av lokaliseringsstödsansökningar också gäller Köpmanholmen, där NCB redan har fattat beslut om nedläggning. Problemen där är likartade. Köpmanholmen är en annan av de orter som får lida till följd av de misstag och missgrepp som regeringen och NCB har gjort. Därför måste samhället också där ställa upp med särskilda resurser för att de arbetsmarknadspolitiska problemen skall kunna bemästras på ett acceptabelt sätt. Till sist skall jag ta upp det avtal som regeringen har tecknat med NCB om ersättning för förluster under den tid som Hörnefors har drivits vidare till följd av riksdagens beslut i våras om utvärdering. Detta avtal är nu underställt riksdagens prövning. Från socialdemokratisk sida anser vi inte att riksdagen skall godkänna avtalet. Genom en alltför förmånlig beräkning av kostnaderna blir detta avtal ett sätt att förtäckt ge NCB ytterligare medel. Vår invändning gäller sättet att räkna kostnaden för råvara. Enligt avtalet ges NCB rätt att hänföra sina kostnader för marginalköp av råvara i prisområde 1 främst på Hörnefors. I de beräkningar som ligger till grund för ersättningskravet har hela råvaruförbrukningen för den period det gäller åsatts marginalkostnadspris. Även här har regeringen f. ö. underlåtit att presentera ett underlag för sin proposition. Vi fick därför kalla representanter för NCB till utskottet för hörande. Det sätt som regeringen valt att beräkna kostnaden på är enligt vår uppfattning ett felaktigt sätt att beräkna råvarukostnaden. Huvuddelen av råvaruleveranserna till Hörnefors sker skulle läggas ned skulle skogsägarna i Västerbotten välja att leverera en stor del av denna råvara till andra företag. NCB skulle således inte kunna disponera denna råvara till andra av sina enheter. Vi har räknat försiktigt när vi kommit fram till att minst hälften av Hörnefors förbrukning skulle gå till andra företag och högst hälften skulle kunna användas till att minska NCB:s kostnad för inköp av marginalråvara. Mot den bakgrunden kan vi självfallet inte acceptera det belopp som regeringen begär att få för att ersätta NCB med. Vi yrkar således avslag både på avtalet och på det yrkade beloppet. Med den kalkyl som NCB presenterat för utskottet och med vår bedömning av marginalkostnaden har vi kommit fram till att beloppet bör vara högst 30,55 milj.kr., således nära 20 milj.kr. mindre än vad regeringen föreslagit. Dessa pengar kan i stället användas till de arbetsmarknadspolitiska insatser vi föreslagit. Herr talman! Jag vill än en gång slå fast att huvudfrågan i dagens diskussion om NCB och om fortsatt verksamhet vid Hörnefors är frågan om riksdagen vill bifalla den socialdemokratiska reservationen att ge ett uppdrag till regeringen att undersöka de förhandlingsmöjligheter som kommit på senare tid om en fortsatt industriell verksamhet i Hörnefors. Det är alltså fråga om huruvida de borgerliga ledamöterna från Västerbotten är beredda att pröva frågan så, att regeringen skall få ett uppdrag att verkligen ta upp den förhandlingsinvit som MoDo här har lämnat om en fortsatt verksamhet i Hörnefors. Jag måste säga att jag har litet svårt att förstå om inte de borgerliga i riksdagen skulle kunna bifalla det socialdemokratiska förslaget i stället för att bara här på stående fot säga nej till den förhandlingsinvit som skulle kunna öppna möjligheter för fortsatta jobb och en fortsatt industriell verksamhet i Hörnefors. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 3, 4, 5, 7, 8 och 9 i näringsutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: Man skall inte gråta över spilld mjölk. Det är möjligt att det är på det sättet i de flesta fallen, men då det gäller NCB och i första hand Hörnefors finner jag anledning till en liten återblick på vårens behandling av denna fråga. Om man i detta fall inte kan tala om spilld mjölk kan man nog ändå tala om tidsspillan och i övrigt spillda resurser. Jag uttryckte i våras min besvikelse över att socialdemokraterna inte var beredda att ge Hörneforsarbetarna en ärlig chans. Det fanns utöver vår motion en motion från Rune Ångström som förordade Hörneforsgruppens förslag. Det förslaget innehöll, vilket är viktigt att hålla i minnet, vissa villkor. Det var villkor som skulle uppfyllas för att finansieringen skulle beviljas. Dessa villkor var att godtagbara avtal om virkesleveranser och exportförsäljning skulle föreligga innan det nybildade Hörnefors AB beviljades statliga finansieringslån. Det är bara att beklaga att riksdagen och särskilt socialdemokraterna inte i maj var beredda att besluta i enlighet med detta förslag. Nu befinner sig frågan om fortsatt drift av Hörnefors i samma läge som vid förra riksdagsbehandlingen, detta trots den merkostnad som nu har uppkommit. Vid det tillfället hade förslaget haft en rejäl chans att prövas, men i stället blev beslutet att förslaget skulle genomarbetas och utvärderas. Regeringen struntade i att göra en sådan genomarbetning — det skall jag självfallet inte anklaga socialdemokraterna för. Det som har skett är en utvärdering, och den har gjorts på ett sätt som inte kan godtas. Nu har vi åter möjlighet att ta ställning till detta förslag. Även den här gången är inte socialdemokraterna beredda att ge förslaget en chans till prövning. Nu har man en ännu svagare skrivning än vid förra behandlingen. Man säger: ”Vi föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att fortsätta dessa undersökningar till dess att alla sådana möjligheter har uttömts. Innan detta har skett bör inga åtgärder vidtas att verkställa nedläggningen.” Det är tydligen MoDo som socialdemokraterna stöder sig på. Vi vet att det är virkesfångsten som man är ute efter — detta har sagts i klartext från det hållet. Men hur länge kommer MoDo att vara intresserat av att driva fabriken? Det är en av många frågor som fordrar ett svar. Men denna skrivning om att ge regeringen i uppdrag att fortsätta dessa undersökningar är mycket märklig. Vilket förtroende ni har för den borgerliga regeringen! Förra gången skulle i alla fall regeringen redovisa sina undersökningar till riksdagen. Nu behövs inte det heller. Ni litar helt och fullt på regeringen. Nu är inte industriminister Åsling här, men han borde sträcka på sig inför detta förtroende från Thage Peterson och socialdemokraterna. Efter att ha åhört alla dessa debatter mellan industriministern och Thage Peterson måste man fråga sig vad som egentligen har hänt. Det kan väl inte vara regeringens handläggning av den gjorda utvärderingen som motiverar det fullständiga förtroende som nu visas. När jag i våras uttryckte min besvikelse över att socialdemokraterna inte till fullo var beredda att ställa upp för Hörnefors, så resulterade detta i en replikomgång mellan Thage Peterson och mig. Thage Peterson riktade en hel rad beskyllningar mot mig, vilka gick ut på att det var några skumma syften jag var ute efter. Med de här inledande orden riskerar jag en ny replikomgång med Thage Peterson, men nu har han lämnat kammaren. Jag vill ändå säga att Thage Peterson väl nu i efterhand måste erkänna att det riktiga hade varit att ställa upp för utvecklingsalternativet, för då hade vi fått hjälp av Rune Ångström. Det hade även gett Hörnefors den chans som de anställda har rätt att kräva. Herr talman! Efter det att regeringen den 4 juni 1981 uppdrog åt statens industriverk att utvärdera Hörneforsfabrikernas alternativ, har industriverket i skrivelse den 1 oktober 1981 redovisat resultatet av värderingen. Riksdagens beslut innebar att Hörneforsalternativet skulle genomarbetas till fullo och därefter utvärderas under medverkan av berörda myndigheter, företaget, de anställda och de fackliga organisationerna. Vi kan inte se att industriverkets prövning av Hörneforsgruppens förslag har skett i enlighet med riksdagens beslut. Det kanske inte industriverket skall lastas för, eftersom regeringen i sitt uppdrag till industriverket förenklat det beslut som fattades i riksdagen. Den utvärdering som ändock har gjorts saknar enligt vår mening trovärdighet. SIND:s värdering av utvecklingsalternativet är i stort sett en revidering av Hörneforsgruppens kalkyler. Man har, som man säger, ”modifierat kalkylförutsättningarna på ett sätt som industriverket finner mer realistiskt”. Nu har kritik mot denna modifiering framförts från Hörneforsgruppen och de fackliga organisationerna. Vi har också låtit sakkunniga se över de olika slutsatser som dragits av SIND och av Hörneforsgruppen. Av de bedömningar som därvid har gjorts har vi kommit fram till att SIND:s slutsatser grundas på en mycket pessimistisk syn. Våra huvudsakliga invändningar mot SIND:s utredning har vi redovisat i vår motion. Invändningarna gäller framför allt priserna på sålda produkter, tillgång och pris på vedråvaran, kapacitetsutnyttjandet, investeringsbeloppen och byggnadstidens längd. Eftersom våra invändningar finns redovisade i motionen skall jag inte trötta kammarens ledamöter med att här upprepa dem. Men den genomgång som gjorts visar på stora skillnader mellan de olika slutsatser som dras om den företagsekonomiska lönsamheten. Enligt vår mening får inte en företagsekonomisk förlust, om man nu vill ha en felräkningsmarginal med i bedömningen, utgöra ett godtagbart skäl för en nedläggning. Det kommer med säkerhet att innebära mycket stora samhällsekonomiska kostnader att lägga ned Hörnefors. Den uppskattning som gjorts av Umeå universitet visar på en nedläggningskostnad på ca 150 milj.kr. under en tioårsperiod. Den summan får säkert uppräknas med åtskilliga miljoner, eftersom arbetsmarknadssituationen har försämrats sedan denna uppskattning gjordes. I slutet av november uppgick antalet arbetslösa personer, anmälda hos arbetsförmedlingarna i länet, till 6 000. Det innebär en ökning med över 300 jämfört med oktober i år och en ökning med 1 500 jämfört med november 1980. Om Hörnefors läggs ned — vilka möjligheter har de anställda vid Hörnefors att få andra jobb? Ja, de skall ut och slåss med 6 000 andra människor om de eventuella nya jobb som kan skapas. Det visar väl den orimliga situation som de anställda hamnar i. Enligt vår mening är det vettigare ur både mänsklig och ekonomisk synpunkt att vidta åtgärder för att möjliggöra en fortsatt drift i Hörnefors. Om man inte är beredd att noggrant undersöka alla möjligheter till att rädda jobben vid Hörnefors, tar man inte det ansvar som dessa människor har rätt att kräva. Regeringen har för länge sedan bestämt att Hörnefors skall läggas ned. Från det hållet tas ingen hänsyn till att människor kastas ut i arbetslöshet. Och vad innebär skrivningen att problemen ”får mötas med aktiva arbetsmarknadsoch regionalpolitiska insatser”? Vad innebär dessa vackra ord konkret? Varför har inte regeringen satt in dessa insatser för att ordna jobb för de 6 000 som redan nu vill ha ett arbete? Eller har de anställda vid Hörnefors, som kommer att mista jobben, förtur framför dessa 6 000? Detta är berättigade frågor. Det är väl endast på en punkt som man kan dela industriministerns uppfattning, och det är att en nedläggning av Hörneforsfabrikerna kommer att innebära betydande sysselsättningsproblem på orten. Herr talman! Efter vad som framgår av vår motion har den utvärdering som gjorts inte i något avseende förändrat vår syn och övertygelse om det riktiga i att förverkliga utvecklingsalternativet Hörnefors AB. Därför för vi åter fram det förslag som vi ställde vid riksdagsbehandlingen den 6 maj. Det förslaget är väl känt. Det finns utförligt redovisat i rapporten Utvecklingsalternativ— Hörnefors AB. Liksom förra gången bör ett riksdagsbeslut också innehålla villkor om att godtagbara avtal om virkesleveranser och exportförsäljning skall föreligga innan det nybildade Hörnefors AB beviljas nyss nämnda statliga finansieringslån. De fackliga organisationerna och de anställda vid Hörnefors har gjort ett berömvärt arbete för att rädda fabriken. De har visat på initiativförmåga och ett ansvar för sin bygd. De har lagt ned stor möda för att finna ett alternativ till nedläggning och arbetslöshet. Det är ett rimligt krav från deras sida, att deras alternativ får en rimlig chans att bli prövat, och att de som blivit valda att fatta dessa beslut även tillmötesgår detta krav. Så blev inte fallet när vi i maj tog ställning till deras förslag. Vårt parti blev där ensamt om att ge dem chansen att uppfylla de särskilda villkor som var förenade med förslaget. Vi är åter beredda att ge dem en rimlig chans, men vi blir tydligen åter allena om detta. Men vi kommer självfallet, liksom förra gången, att i andra hand stödja förslag som är bättre än inget alls. Jag vill också vända mig till mina kolleger på Västerbottensbänken som tillhör den borgerliga sidan. Hur kommer ni att göra i den kommande omröstningen? Den stora frågan är: Ställer ni upp för Hörnefors och de anställda och försöker rädda vad som räddas kan? Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till motion 109. I övrigt har jag redan omtalat att vi i andra hand kommer att biträda de s-reservationer som finns i betänkandet. Fast det skall villigt erkännas att skrivningen i vissa av dem på ett tydligt sätt visar hur man kommer från ansvaret att ta vissa beslut.

Herr talman! Riksdagen hade i juni i år att ta ställning till medelstillskott till NCB, som var nödvändigt för att företaget skulle kunna klara en strukturomvandling på rimliga villkor. En förutsättning för den rekonstruktion som då genomfördes och för att medelstillskottet skulle räcka var att NCB utan dröjsmål kunde avyttra eller lägga ned enheter som uppenbarligen var olönsamma och som belastade företagets verksamhet. En av dessa enheter var Hörnefors pappersoch massafabrik. NCB hade bedömt att det inte fanns möjlighet till lönsam drift, varken på kort eller längre sikt, och om man skulle ha fortsatt drift där skulle det ha blivit stora förluster, vilket skulle ha belastat företaget och äventyrat andra enheter inom NCB. Tyvärr har det vid den utvärdering som sedan skett med industriverkets medverkan visat sig att Hörneforsgruppens förslag inte är bärkraftiga. I SIND:s utvärdering slås fast att det skulle leda till stora ekonomiska förluster att genomföra dem. Det skulle bli ännu större virkesbrist med åtföljande ökade behov av marginalved, importerad till höga kostnader. Det skulle vid en fortsatt drift krävas stora investeringar. Fabrikens produkter skulle ha uppenbara svårigheter att konkurrera på marknaden. Finansieringen skulle inte kunna lösas utan statens medverkan med stora insatser, som i sin tur skulle menligt påverka den svenska pappersindustrins förhållande till EG. Slutsatsen av SIND:s utvärdering är således att staten inte bör medverka till ett nytt självständigt Hörnefors. De fackliga organisationerna, som deltagit i den referensgrupp som var knuten till SIND:s utvärdering, har biträtt SIND:s slutsats att fortsatt drift inte är möjlig. Mot denna bakgrund vill jag bemöta John Anderssons påstående att det skulle vara möjligt och rimligt att staten trots denna utvärdering fortsatte driva Hörnefors på ett eller annat sätt, t.ex. med de anställdas medverkan. F. ö. har väl de anställda i Hörnefors mer eller mindre frångått de tankar de från början ställde upp på. Driften har under sommaren blivit förlustbringande. Det har kostat ungefär 6 milj.kr. per månad att uppehålla verksamheten under den tid utvärderingen har pågått. Men detta har inte bara kostat pengar, som vi nu står i begrepp att bevilja — det har också belastat företagets ledning, till nackdel för NCB:s fortsatta verksamhet. Såvitt man kan bedöma hade det varit bättre om riksdagen i våras hade följt utskottsmajoritetens förslag. Då hade man haft klara linjer och tidigare kommit i gång med den omstrukturering av näringslivet och sysselsättningen i det här området som man inte kan komma ifrån. Den fråga vi nu har att ta ställning till gäller först och främst täckandet av förlusten för driften sedan den 1 juli samt godkännande av det avtal som upprättats mellan NCB och staten om grunderna för fastställandet av förlusten. Givetvis är det kännbart och svårt att fatta beslut som leder till nedläggning av industrienheter. Varje neddragning av sysselsättningen eller nedläggning av en arbetsplats är tragisk för de anställda, för kommunen och för regionen. Det är ingenting som man gör för sitt nöjes skull eller lättvindigt går förbi. Men, som SIND framhåller, en fortsatt drift i Hörnefors skulle tvinga fram nedläggningar på andra håll. Vi tvingas förr eller senare ta ställning till sådana här frågor, även om det är besvärligt och otrevligt. Ju längre man dröjer, desto svårare blir det att finna nya vägar och desto större blir osäkerheten och otryggheten hos de anställda. Därför måste man visa handlingskraft och fatta de erforderliga besluten. Det måste stå klart att vi i längden inte kan driva industriell verksamhet som ständigt kräver stora förlusttäckningsbidrag. Våra möjligheter ligger i att snabbt hitta annan verksamhet som ger människor arbete, som kan drivas med lönsamhet, som har utvecklingsmöjligheter och som kan inge förhoppningar om framtiden och engagera människorna. Jag skall nu något behandla reservationerna. Thage Peterson kom i sitt inlägg med den vanliga kritiken mot regeringen. Han talade om ett bristfälligt underlag och sade att regeringen vill vältra över ansvaret på länsstyrelse och kommun. Han talade om underlåtenhetssynder i det ena och det andra avseendet. Jag tror inte att man löser frågan med den debattekniken. Flera av reservationerna är av den arten att man måste fråga sig: Vad håller de på med på partikanslierna? När vi står inför en rad stora ekonomiska problem, är det då rimligt att ägna huvuddelen av intresset åt reservationer som antingen är att slå in öppna dörrar eller handlar om småttigheter och en detaljstyrning som riksdagen inte skall befatta sig med? Denna detaljstyrning, som är ett genomgående drag i socialdemokraternas attityd, innebär att man förhindrar eller försvårar ett handlingskraftigt agerande från regeringens sida och en målmedveten hantering av de problem som reser sig i t.ex. Hörnefors. Det går inte att ha den attityden. Man måste undvika det vanliga politiska käbblet och i stället se till lägets allvar och samla sig till åtgärder som leder fram till förslag som har framtiden för sig. Detsamma gäller moderaternas motion. Regeringen föreslår att ett reservationsanslag på 50 milj.kr. anvisas. Avtalets regler innebär att inte en krona mer skall betalas ut än vad det i verkligheten kostar att driva Hörnefors. Det som blir över på anslaget går tillbaka till staten. De 50 miljonerna är alltså ett tak. Men trots att vi har försökt övertala moderaterna att se situationen i stort har de ändå hävdat att anslaget måste ned till 36,9 miljoner för att visa regeringen att den skall vara sparsam. Om kostnaderna blir t.ex. 3 milj.kr. högre än anslaget, måste regeringen lägga fram en proposition till riksdagen för att få täckning för dessa 3 milj.kr. Är det så man vill att riksdagen och regeringen skall arbeta? Socialdemokraterna och moderaterna har förenat sig i förslaget att sänka det i propositionen föreslagna reservationsanslaget på 50 milj.kr. till 36,9 milj.kr. I reservation 2 anför centerns och folkpartiets representanter i utskottet att regeringens förslag är rimligt. Beloppet 50 milj.kr. är ett takbelopp, och mer medel får inte förbrukas än vad som är nödvändigt med hänsyn till förlusterna. Det är det enda rimliga förslaget. Utskottsmajoriteten föreslår alltså ett anslag på 36,9 milj.kr. Om reservation 2 faller släpper socialdemokraterna sitt krav på att utgiften skall preciseras så att den inte får täcka hela marginalvedskostnaden för Hörnefors. Då nöjer man sig tydligen med att gå på moderaternas linje att sätta ett tak på 36,9 milj.kr. Jag yrkar bifall till reservation 2 och avslag på reservationerna 1 och 3. Företaget har mot sin vilja tvingats driva verksamheten längre än som ansågs rimligt från ekonomiska synpunkter. Man har fått införskaffa mer marginalved, importera vedråvara, till högre pris. Därför anser vi att det är rimligt att företaget får belasta den enhet som man har velat lägga ned med denna merkostnad. Vi kan alltså inte godta reservation 1. I reservation 4 föreslår socialdemokraterna att riksdagen uttalar att regeringen skall sondera möjligheterna för Hörnefors att fortsätta driften i samarbete med andra intressenter. Om reservationen bifalls är det svårt att se vilka konsekvenserna blir. Vad skulle det innebära, om vi skulle fatta beslut i överensstämmelse med denna reservation? Jo, det skulle innebära att NCB får i uppdrag att driva verksamheten under den tid förhandlingarna pågår, att nya förluster kommer att uppstå och att regeringen på nytt måste vända sig till riksdagen för att företagets förluster skall bli täckta. Det finns inte heller någonting angivet om tid m.m. Så luddiga förslag bör riksdagen inte anta. När det gäller förhandlingar med andra intressenter framgår det av SIND:s utvärdering och skrivning, av vilken en sammanfattning har bifogats propositionen, att det, med regeringens goda minne f. ö., gjorts sonderingar i andra företag. Man har alltså prövat möjligheterna att hitta en intressent som, ensam eller i samverkan med NCB, skulle kunna driva Hörnefors. Men man har inte hittat ett sådant företag. MoDo, som nämnts tidigare, skulle väl halegat närmast till hands för att gå in som partner. Det har emellertid hittills ställts sådana krav när det gäller vedråvara i området att det inte har varit möjligt att fortsätta överläggningarna. Om det nu sedan utskottet har fattat beslut i denna fråga, på nytt skulle finnas intresse från MoDo:s sida att gå in och medverka till en bra lösning för orten, hindrar ju inte majoritetsskrivningen en sådan utveckling. Förutsättningen är bara att det blir fråga om rimliga villkor. MoDo kan ju under avvecklingsfasen diskutera med NCB. NCB har sagt att man i första hand skall lägga ned massafabriken och i andra hand, några månader senare, pappersfabriken. Går någon ut i massmedia och säger sig vara intresserad, finns det alltså möjligheter att ta upp förhandlingar som kan leda till en bättre lösning för alla parter. Det behöver inte nödvändigtvis vara regeringen som förhandlar, men arbetsmarknadsmyndigheterna och de grupper vilkas tillsättning vi rekommenderat är ju intresserade av att lösa problemen på bästa sätt. Riksdagens beslut lägger härvidlag inget hinder i vägen. Det har, som sagt, gjorts sonderingar, och jag kan också nämna att det även har gjorts av andra än industriverket. Reservation 4 saknar därför grund. I reservation 5 föreslår socialdemokraterna att man skall lägga ned verksamheten i etapper. I reservation 6 föreslår Lilly Hansson att nedläggning inte får ske, förrän ny sysselsättning har skapats på orten. Denna reservation sammanfaller ju med vpk:s yrkanden. Jag har tidigare berört detta förslag. Den lösning som rekommenderas i reservation 6 är emellertid omöjlig. Vi måste finna bättre vägar som möjliggör en omstrukturering av vår industri och som i framtiden gör det möjligt för oss att konkurrera med andra länder. På sikt skulle det ge mer arbetstillfällen än en lösning enligt reservation 6. Jag har också något berört förslaget att lägga ned i etapper. Även den lösningen är mycket riskabel om den inte preciseras. I viss mån har ju önskemålet tillgodosetts. Man vet ju att NCB måste avveckla successivt. Av anslag från i våras skall ungefär 40 milj.kr. användas för nedläggningsarbetet. Då kan det alltså bli en successiv nedläggning. Därför är väl reservationen delvis tillgodosedd. Vi menar emellertid att man här måste fatta ett beslut som möjliggör att man kan handla när det krävs. När det gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har vi i utskottet noterat vad som sägs i propositionen. Socialdemokraterna föreslår att det skall anvisas 25 milj.kr. till Hörnefors, att disponeras av länsstyrelsen i Västerbotten, och 25 milj.kr. att disponeras av länsstyrelsen i Västernorrland för att bemästra de problem som uppstår i samband med nedläggningen. Socialdemokraterna accepterar ju som parti en nedläggning av driften i Hörnefors, och de är nu inne på den linje som vi rekommenderade i våras. Vi har noterat att industriministern har sagt att regeringen kommer att medge extraordinära möjligheter för myndigheterna i dessa områden. Först och främst har vi kunnat bli eniga i utskottet om att det är angeläget att man bildar en samarbetsgrupp. Jag behöver inte ange hur den gruppen skall vara utformad. Men det är ju vanligt, som vi skrev i våras i näringsutskottets betänkande, att länsstyrelsen och länsarbetsnämnden, kanske utvecklingsfonden, kommunen, facket, företaget — och kanske någon annan intressent — bildar en grupp i en sådan här krissituation. I den gruppen kan man försöka lösa frågorna på bästa möjliga sätt utifrån givna förutsättningar. Det har vi också rekommenderat i detta fall. Vi ger regeringen till känna att vi anser att det är angeläget att en sådan grupp bildas. Det kan vara en projektgrupp, det kan också vara två grupper där den ena har större möjligheter att handla medan den andra är en övergripande referensgrupp. Vi menar att gruppen skall kunna föreslå de åtgärder som är erforderliga i sammanhanget. Vi skriver i utskottsbetänkandet att vi ”räknar med att regeringen och berörda myndigheter vid en avveckling av Ncb:s verksamhet i Hörnefors kommer att med utnyttjande av tillgängliga finansiella och andra resurser göra kraftfulla insatser för att skapa nya arbetstillfällen”. Dessutom har NCB ställt ett anslag på 5 milj.kr. till förfogande för just sådana här åtgärder i Hörneforsområdet. Ytterligare medel kan emellertid erfordras. Vi säger vidare i utskottsbetänkandet att ”det är naturligt att de organ som i första hand är engagerade i sysselsättningsskapande åtgärder ——-—- också medverkar till att finna erforderlig finansiering”. Det kan gälla både att finna intressenter och att hos arbetsmarknadsmyndigheter, kanske till sist också hos regeringen, begära de medel som erfordras för att få en ordentlig och betryggande avveckling i detta område, en avveckling som gör omställningen så lindrig som möjligt för berörda anställda. Industriministern säger att han är ”beredd att föreslå regeringen att med utnyttjande av de undantagsmöjligheter som regeringen förfogar över lämna stöd till särskilt angelägna projekt med högre subvention än som enligt gällande riktlinjer normalt kan utgå i Hörnefors”. Motsvarande utfästelse gör han beträffande Köpmanholmen, där driften vid NCB:s massafabrik beräknas upphöra under sommaren 1982. Med detta har jag också gått igenom övriga reservationer. Jag vill till slut på nytt poängtera att det inte finns någonting som hindrar att man efter detta riksdagsbeslut prövar nya förslag. Kommer det nya löften om stöd eller visas intresse för att medverka på ett ekonomiskt försvarbart sätt, finns dessa möjligheter givetvis kvar. Det blir då dessa grupper som vi föreslår skall tillsättas som i första hand får ta initiativ till en sådan verksamhet. Skulle det finnas bolag som är intresserade av att på rimliga villkor gå med i ett sådant arbete för att göra denna avveckling så mjuk som möjligt, står det givetvis dem fritt att göra det. Det kommer säkert att hälsas med tillfredsställelse av dem som skall arbeta med dessa frågor. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag utom på den punkt som berörs av reservation 2, vilket innebär avslag på övriga reservationer.

Herr talman! Johan Olsson gjorde ett påstående här som inte kan få stå oemotsagt. Han påstod, att de fackliga organisationerna har dragit sig ur detta utvecklingsalternativ, men det är ju helt felaktigt. Sanningen är ju att det är Johan Olsson och andra som tvingar dem bort från detta alternativ. Själva har de inte släppt det. Vidare: Detta förslag, som kommer från Hörneforsgruppen, är förenat med vissa villkor. Det skall finnas avtal om virkesleveranser, och det skall finnas exportavtal. Dessa villkor skall vara uppfyllda innan man går till finansieringsfrågan. Då måste jag fråga Johan Olsson: Varför har man inte fått pröva detta förslag enligt dessa villkor? Vad är man rädd för? Är man rädd för att det skall lyckas? Är det därför man inte ger dem chansen? Om detta hade blivit riksdagens beslut i maj, då hade vi nu vetat om dessa villkor hade varit uppfyllda. Nu har man spillt en massa pengar till ingen nytta på en utredning som vi anser vara i stort sett värdelös. Där laborerar man med rabatter, resonerar om tillgång och pris på vedråvara utifrån att samma situation skall fortsätta som vi hade 1979. Johan Olsson har varit en av dem som hävdat, att de beslut vi tagit i riksdagen på senare tid beträffande förbättringar inom råvaruförsörjningen skulle ge bra resultat. Utredningen sysslar med kapacitetsutnyttjande av anläggningar, investeringsbeloppens storlek, byggnadstidens längd osv. Man har även räknat att en ränta på 15 96 skulle gälla för sex år framöver. Så var det detta om EG. Skulle verkligen en pappersproduktion av en halv procent utgöra ett hot mot EG?

Herr talman! Till John Andersson vill jag bara säga att jag inte sagt att de fackliga organisationerna dragit sig ur.

Det är ganska avgörande.

Herr talman! Nu slår Johan Olsson till reträtt och säger att de anställda har visat mindre intresse. Jag skulle vilja rekommendera Johan Olsson att sedan behandlingen av ärendet i kammaren är slut fråga de representanter från Hörnefors som sitter på läktaren vad de tycker och efterhöra, om intresset har blivit mindre. Det är väl det säkraste sättet att få ett klart besked. Johan Olsson stöder sig på ett uttalande från de fackliga organisationerna, säger han. Ja, men det är ett uttalande från de centrala fackledningarna, och han har hela tiden talat om de anställda och om de fackliga organisationerna i Hörneforsfabriken. Det är dem jag hänvisar till. Johan Olsson vägrar fortfarande att svara på min fråga: Varför har inte det här Hörneforsalternativet, som är förenat med dessa villkor, fått prövas? Är det därför att man har varit rädd för att det skulle lyckas? Beror det på det sedan länge planerade beslutet att Hörnefors skall bort och att det då inte får finnas några som helst andra inslag som kan vara ett streck i räkningen? Johan Olsson har en replik kvar. Jag vill ha ett besked: Varför fick man inte pröva detta alternativ?
Herr talman! Vad fackliga organisationer i det här fallet säger centralt måste man ju tillmäta stor vikt, eftersom de inte rimligen fattar sina beslut utan att först ha haft nära kontakt med de lokala organisationerna. Jag kan alltså aldrig tro att de fackliga organisationerna centralt skulle fatta beslut helt över huvudet på sina underavdelningar ute på orten. Att beslutet har sin tyngd förklaras väl också därav att även socialdemokraterna har nödgats ställa upp bakom det fackliga uttalandet. Varför får då inte Hörnefors drivas vidare? Ja, det är ju för att utreda den saken som SIND:s utvärdering har tillkommit. Jag kan också säga att när propositionen i våras kritiserades för att den var dåligt underbyggd, så låg ändå bakom den en rad utredningar. Under flera olika verkställande direktörer i NCB har utredningar penetrerat de här frågorna ordentligt och ur olika synpunkter. Dessutom har den opartiska utredningen av statens industriverk, som haft en referensgrupp bestående av människor från orten, kommit fram till att det inte är möjligt att rekommendera att Hörnefors skall drivas vidare. Och när Hörneforsgruppen särskilt har protesterat mot SIND:s utredning, har ju ändå SIND:s experter här kunnat gå i svaromål på ett, som jag tycker, sakligt och riktigt sätt. De vidhåller — trots inlagan från Hörneforsgruppen — sina slutsatser, att protesten inte föranleder någon ändring i ställningstagandet, vilket mynnar ut i att det inte är att rekommendera att driva Hörnefors vidare som ett särskilt företag. Herr talman! De handelspolitiska synpunkterna och vårt förhållande till EG är också viktiga delar, som berör hela vårt näringsliv. Här kan det lätt uppstå kedjereaktioner — börjar man tumma på reglerna på ett område, kan de reaktioner som uppstår lätt sprida sig. Det har vi haft erfarenheter av tidigare. Det är därför angeläget att vara rädd om förhållandena med våra handelspartner i olika länder och respektera gällande regler på ett riktigt sätt.
När jag nu ger Ylva Annerstedt ordet för replik, vill jag fästa uppmärksamheten på att Lars Svensson inte har rätt till ytterligare replik i detta replikskifte.

Herr talman! Riksdagen beslöt i maj 1981 att Hörnefors fabriker skulle få fortsätta driften till dess att en genomarbetning och utvärdering av det projekt som utarbetats av den s.k. Hörneforsgruppen skett och redovisats för riksdagen. Statens industriverk fick uppdraget en månad senare. Men i direktiven fanns inte orden ”genomarbetas till fullo” med, utan industriministern nöjde sig med en utvärdering. Bara det visar hur ointresserad industriministern egentligen var av beslutet i riksdagen. Utan att gå igenom industriverkets rapport vill jag ändå konstatera att utvärderingen av Hörneforsprojektet blev negativ. Och förslaget från SIND till regeringen gick ut på att staten inte bör medverka till att upprätta ett självständigt Hörnefors AB. Jag vill ändå i det sammanhanget särskilt nämna en sak beträffande SIND:s utvärdering som vi motionärer tagit fasta på. På s. 83 i utvärderingsrapporten säger industriverket nämligen: ”Jämfört med den av Hörneforsgruppen föreslagna företagsformen och ägarkonstellationen skulle stora fördelar kunna uppnås om Hörnefors fabriker, i stället kunde drivas vidare inom en skogsindustrikoncern, ——-.” Detta är att jämföra med ett fristående Hörnefors AB. F. ö. vill jag beträffande SIND:s utvärdering säga att det, som jag ser saken, verkar vara så att man mera sökt svagheter i Hörneforsprojektet än att genomarbeta förslaget i positiv anda. — Det var ju inte heller regeringens mening, men dock riksdagens. Proposition nr 38 följer helt SIND. Man kan konstatera att tre års arbete från fackens och Hörneforsgruppens sida kommer att vara förgäves, om riksdagen följer propositionen. Jag och övriga socialdemokrater på Västerbottensbänken har väckt en motion med anledning av propositionen. Vi kan inte ansluta oss till SIND:s bedömningar — som vi anser vara alltför negativa — och inte heller till propositionen. Vi tror att det projekt som Hörneforsgruppen utarbetat tillsammans med anlitade experter är realistiskt, och vi anser att det bör få realprövas. I motionen har vi sagt att det kan ske genom att Statsföretag/AC-invest övertar fabrikerna. Det är också vad Hörneforsgruppen uttalat och facken i skrivelse till utskottets ledamöter föreslagit. Helt klart är att det inte kan ske med NCB som ägare. Vi socialdemokrater i utskottet har sagt i reservation nr 5 och i motionen att regeringen omsorgsfullt måste undersöka alla möjligheter till samarbete med andra företag innan några åtgärder för nedläggning vidtas. I reservationen tillgodoses även kravet i vår motion — liksom kravet i Tore Nilssons motion — att Hörneforsgruppens önskemål skall beaktas vid behandlingen av frågan. Det borde därför inte vara svårt för Tore Nilsson att stödja reservationen. Tage Adolfsson stod här nyss och talade om att undersökningarna redan var genomförda, som framgår av industriverkets utvärdering. Det handlar således om att andra skogsindustriföretag skulle ta över Hörnefors. Men ingen hade visat något intresse. Jag vet inte hur SIND har förfarit när man tog kontakt. Om man tar telefonen och ringer upp ett företag och frågar om företaget vill överta Hörnefors, så är det klart att svaret blir nej på de flesta håll. Men när det gäller diskussioner beträffande förfrågningar om eventuellt samarbete och övertagande så är det ju fråga om en förhandling. Man sätter sig ned och går igenom vilka möjligheter som finns. Det är precis det som vi socialdemokrater har krävt i motionen. I händelse av en tillstyrkan av reservationen måste också regeringen förhandla med Statsföretag/AC-invest när det gäller möjligheterna till ett övertagande av driften för att projektet vid Hörneforsfabriken skall kunna realprövas. Skulle riksdagen ändå fatta ett beslut som innebär nedläggning, kommer det att innebära en fullständig katastrof för arbetarna på fabrikerna och för Hörnefors som ort, som helt är uppbyggd kring denna enda arbetsplats. 450 människor kastas ut i arbetslöshet i ett samhälle som inte kan erbjuda något alternativ. Och inte erbjuder propositionen eller industriministern någonting heller. Johan Olsson säger att det inte är realistiskt att gå den här vägen — nu gäller det att snabbt finna annan verksamhet som ger sysselsättning. Men, Johan Olsson, i betänkandet och i propositionen finns det ingenting som visar på en sådan vilja. När det gäller arbetsmarknadsverket, AMS, vet Johan Olsson att man inte ens har fått de medel man har begärt för att hjälpligt klara vinterns arbetslöshet. Och de regionalpolitiska medlen har man dragit ner på. Det går bra att stå här och vara positiv i sina uttalanden, men visa då en vilja till handling som är någonting konkret! Den 17 november hade Umeåregionen 2 203 arbetslösa. I tillverkningsindustrin fanns samtidigt 14 lediga arbeten, fördelade på 13 arbetsgivare. Det ser inte bättre ut i länet i övrigt, där vi i november hade drygt 6 000 arbetslösa samtidigt som det i hela länet fanns 31 lediga industriarbeten, fördelade på 27 arbetsgivare. Jag kan förmoda att det kanske är ännu värre i dag. Det är en helt absurd situation. Vi har mot den bakgrunden i vår motion krävt att innan nedläggning får ske, skall annan sysselsättning tillskapas. Det är inte gjort i en handvändning. I den socialdemokratiska utskottsgruppens reservation nr 5 har man krävt att om nedläggning ändå sker så skall den ske i etapper. Man kan säga att vår motion med detta blivit tillgodosedd en bit, men eftersom vi av erfarenhet vet att det kan ta lång tid att få fram projekt som ger tillräcklig sysselsättning är det nödvändigt att driften får fortsätta under den tiden. Jag yrkar bifall till min reservation 6 på den punkten. Vi bör också i det sammanhanget komma ihåg att om man gör en samhällsekonomisk bedömning — och jag anser att vi mer måste göra det i sådana här sammanhang — blir det inte billigare för samhället med en nedläggning. En arbetsgrupp vid Umeå universitet har i sin rapport Hörnefors utan NCB i detalj behandlat en rad nationalekonomiska och sociologiska förhållanden och visat på de djupgående effekter för Hörneforssamhällets sätt att fungera och för den enskilda individens situation i ett yrkesmässigt och socialt sammanhang. Det är ingen rolig läsning. Man kan inte bortse från detta och de kostnader en sådan situation i förlängningen tillfogar samhället. Vi har i vår motion också begärt att om beslut om nedläggning fattas, så skall 50 milj.kr. ställas till förfogande för alternativ sysselsättning i Hörnefors. Det är oerhört viktigt att sådana direkta anslag ges för att man snabbt, när ett projekt eventuellt dyker upp, skall kunna ställa pengar till förfogande utan att behöva gå den byråkratiska långa vägen innan man kommer fram till ett beslut. Det är också viktigt vid en förhandling om företagsetablering att man har litet pengar i näven. Socialdemokraterna har i en motion, och sedan i en reservation i utskottet, krävt att 25 milj.kr. skall anslås för samma ändamål. Jag kan yrka bifall till den reservationen. Den uppfyller inte helt vårt krav på 50 milj.kr., men jag förutsätter att vid ett bifall till den reservationen skall man ändå kunna återkomma med begäran om mer pengar i de fall det kommer fram projekt som man behöver snabb ekonomisk hjälp för att sätta i gång. Här vill jag inflika, Johan Olsson, beträffande de 5 miljoner som NCB har sagt sig vilja bidra med, vilket också nämns i propositionen, att detta enligt vad jag har erfarit inte är särskilt väl förankrat. Efter vad jag vet har det i varje fall inte fattats beslut om dessa 5 miljoner i NCB:s styrelse. Låt mig till sist i det sammanhanget något kommentera den positiva behandling socialdemokraternas krav på en särskild arbetsgrupp har fått i utskottet. Det var väl kanske lätt för de borgerliga ledamöterna att gå med på det kravet. Men vad de däremot inte går med på är att ge denna arbetsgrupp resurser, så att den får möjligheter att arbeta konstruktivt med att plocka fram projekt som ger sysselsättning. Det man ger med den ena handen tar man alltså tillbaka med den andra. Nej, herr talman, utskottets borgerliga majoritet har ingen förståelse för de problem som uppstår i Hörnefors, om fabrikerna läggs ned — och regeringens ointresse dokumenteras ännu mer i dag, när industriministern inte behagar infinna sig i kammaren. Problemen kan och skall lösas med gängse arbetsmarknadsoch regionalpolitiska insatser. Men medlen för dessa har som bekant regeringen och den borgerliga majoriteten i riksdagen skurit ned. Hörnefors fabrikers möjligheter att drivas vidare i en eller annan form vilar nu i händerna på de borgerliga riksdagsledamöterna från Västerbotten. Skall ni leva upp till de löften ni gett i Hörnefors och i andra sammanhang hemma i länet? Håller den solidariteten med Hörneforsarbetarna även här i riksdagens kammare? Voteringsresultatet i dag kommer att ge svaret. Herr talman! Jag yrkar bifall till min reservation nr 6 samt till de övriga socialdemokratiska reservationerna i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Lilly Hansson säger att riksdagen nu bör kräva att regeringen tar upp förhandlingar med andra intressenter och att också Statsföretag då kommer att tvingas att gå in och överväga att ta över driften i Hörnefors. Men Lilly Hansson vet ju från våra hearings i näringsutskottet att Statsföretags chef har förklarat att man inte kan lösa problemen genom att flytta dem från den ena till den andra. Vi kan ju inte lyfta oss själva i håret, var hans kommentar. Sedan talar Lilly Hansson om att det blir fullständig katastrof i Hörnefors. Men man kanske inte skall ta till sådana ord om den här utvecklingen. Det kan lätt försvåra läget. Många orter drabbas av liknande problem. Jag håller gärna med om att det är stora problem och att de enskilda människorna får svårigheter i den situation som uppstår. Men det är viktigt att man fattar sådana beslut som gör att man kommer ur den situationen och inte år efter år sitter fast i förlustföretag, som bara ger nya bekymmer. Därför menar vi att utskottets linje är riktigare även för de anställdas del, även sett på längre sikt. Vi säger ingenting, påstår Lilly Hansson vidare, om vilka åtgärder som skall vidtas för att lösa de problem av arbetsmarknadspolitisk art som uppkommer. Men det är ju att våldföra sig på sanningen. Här har jag nyss stått och citerat vad industriministern och utskottet uttalat i flera avseenden. Man är givetvis angelägen om att denna omvandling sker på ett så mjukt sätt som möjligt och att man vidtar alla de åtgärder som är möjliga för att göra övergången bra för de berörda parterna. Vi har också anvisat vägar. Vi tycker inte att man i förväg skall anslå 25 milj.kr. Men vi vet att NCB kommer att fatta beslut om att liksom i Köpmanholmenfallet tillerkänna Hörneforsområdet ett grundkapital för att lösa de omedelbara problemen. De grupper som skall arbeta med dessa frågor har redan en hel del i sin hand att börja med eftersom de har de lokaliseringspolitiska möjligheterna. Industriministern har förklarat att man skall tillämpa generösare bestämmelser i det här området än vad som gäller i övrigt. Här finns det alltså resurser att ha i sin hand, som Lilly Hansson säger, när man förhandlar med intressenter, med nya företag. Att industriministern inte är här beror på att han deltar i ett regeringssammanträde, och som bekant är det inte bara i Hörnefors som det är problem. Jag kan ju i min tur fråga varför Thage Peterson inte längre är närvarande vid denna debatt, som är så angelägen. Han gick ju ut hårt i ett inledningsanförande och borde lyssna till den kritik han utsätts för.
Herr talman! Jag frågade inte, Johan Olsson, varför inte Nils Åsling var här. Jag bara konstaterade att han inte fanns i kammaren. Det är en sak, Johan Olsson, att sätta sig ner och förhandla om ett eventuellt samarbete med andra skogsindustriföretag eller med Statsföretag om ett övertagande. När det gäller Statsföretag var det en rak fråga direkt till Sköld i utskottet, och på sittande stol kunde han naturligtvis inte säga annat än att han inte var intresserad. Man sitter inte i utskottet och förhandlar, utan han fick en rak fråga. Vid ett bifall till vår reservation måste regeringen och Statsföretag sätta sig ner och diskutera vilka möjligheter som kan finnas, och det är det vi vill. Johan Olsson tyckte att jag använde för starka ord när jag talade om katastrof om Hörneforsfabrikerna läggs ner. Men visst måste man väl ändå tala om katastrof, som drabbar en hel ort där det inte finns ett enda jobb; det finns inte ett enda jobb i Hörnefors och inte heller i Umeåregionen i övrigt att erbjuda någon av de arbetare som blir friställda. Visst kan man tala om katastrof. Man skall vidta alla åtgärder som är möjliga, säger Johan Olsson. Men det skall ske inom de arbetsmarknadspolitiska, regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska ramarna. Vi vet hur dessa ser ut i dag. Vi vet också — och det poängterades väldigt starkt från Köpmanholmsgruppen i utskottet — att det är mycket viktigt att man får dessa pengar, just därför att man på ett bättre och snabbare sätt kan realisera de projekt som eventuellt kommer fram. Där finns f. ö. tydligen vissa projekt. Men man behövde pengar ”på direkten” utan att behöva gå den byråkratiska och mer långdragna vägen. Det är därför som man behöver dessa medel. Johan Olsson säger att regeringen och utskottsmajoriteten skall behandla dessa frågor positivt. Man har en beredskap för det. Men varför kan då utskottsmajoriteten inte gå med på det som vi kräver, nämligen att regeringen skall använda sig av dessa möjligheter. Det är det som saken handlar om.
Herr talman! När riksdagen anslår medel måste man ändå ta hänsyn till de resurser som finns och alla de krav som kommer från många olika håll. Man har här ändå anvisat vägarna för att nå resultat. Man har påvisat att det redan finns medel att börja med inom de lokaliseringspolitiska ramarna, som är större än vad man normalt tillämpar i det här området. Det finns medel att använda i förhandlingar med intressenter. Då menar vi att de människor som skall jobba med detta har något att börja med. Skulle det visa sig att det finns så bra projekt som Lilly Hansson säger gäller det ju att återkomma. Ett bra projekt bör inte falla av brist på medel om det är realistiskt och genomförbart. Det har både utskottet och industriministern gjort klart. Jag har talat med industriministern i dag på morgonen, och han vill verifiera att han står för vad han sagt i propositionen och är beredd att medverka när det finns bra projekt att genomföra i det här området för att göra omställningen så mjuk som möjligt för de berörda.
Herr talman! Johan Olsson hävdar fortfarande att det inte är nödvändigt att anslå dessa medel utan att det finns medel att börja med inom ramen för lokaliseringsanslagen. Det är möjligt att det finns — men det är inga snabba pengar. Det skall gå den vanliga, långa vägen via ansökningar och remisser innan ärendet över huvud taget kommer till regeringen. Det är en osäkerhetsfaktor man kan ha om man har tid på sig att gå den långa vägen. Men Johan Olsson vet också att det många gånger kan hänga på om man har medel i sin hand att erbjuda vid en förhandling om en eventuell företagsetablering. Då kan man inte säga: Om vi möjligen får det här lokaliseringsstödet, som vi kanske får besked om efter fyra-sex veckor eller tre månader, då kan vi erbjuda er de medlen om ni lokaliserar er hit. Det är den situationen vi vill undvika genom att på det här sättet direkt anvisa medel. Johan Olsson hänvisar till Nils Åslings löften om medverkan vid varje projekt som kan dyka upp. Men jag har inte lika stort förtroende för Nils Åsling som Johan Olsson har.

Herr talman! Det finns som regel minst två bra lösningar på ett problem. Bland de frågor som tas upp i näringsutskottets betänkande nr 20 behandlas på vad sätt Köpmanholmsgruppen skall tillföras medel för sin fortsatta verksamhet i syfte att skapa nya sysselsättningstillfällen i och kring Köpmanholmen när NCB:s verksamhet där avslutas. Fabriken i Köpmanholmen var tidigare avsedd att läggas ned med utgången av denna månad. Men genom att företaget sökt och erhållit det statliga omställningsbidraget, vilket jag f. ö. aktivt medverkat till, kommer driften att upprätthållas till den 30 juni 1982. För min del anser jag att det vore en fördel om verksamheten kan bedrivas minst under hela år 1982 genom förlängning av tiden för omställningsbidraget. Den möjligheten bör inte lämnas utan en mycket noggrann och allsidig prövning. Det vore alltför optimistiskt att tro att man lyckas ens inom ett år skapa så många nya arbetstillfällen som det är fråga om här, trots att gruppen redan utfört ett bra jobb. Utöver de 5 milj.kr. som NCB ställt till Köpmanholmsgruppens förfogande är det därför helt nödvändigt att ytterligare ekonomiskt tillskott garanteras gruppen för dess fortsatta verksamhet. Detta är också kärnfrågan i dag, och i den delen av ärendet råder, vågar jag påstå, full enighet i näringsutskottet liksom jag förmodar även i riksdagen. Till skillnad från den kampanj som bedrivits i massmedia och av andra är det på intet sätt en fråga" om ja eller nej till ekonomiska resurser i fortsättningen till arbetsgruppen. Vad man diskuterat i näringsutskottet och i denna debatt är på vad sätt medlen skall tillföras Köpmanholmsgruppen. Det gäller givetvis även Hörnefors, men för oss i Västernorrland kretsar självfallet intresset kring Köpmanholmen. Socialdemokraternas förslag om ett bestämt anslag verkar i och för sig enkelt. Näringsutskottets majoritet föreslår i stället att regeringen och berörda myndigheter utnyttjar tillgängliga finansiella och andra resurser för att tillskynda de medel som krävs för att skapa nya arbetstillfällen. Förslaget får en särskild markering och tyngd genom att riksdagen föreslås ge detta regeringen till känna. Därmed skapas den trygga bas som är nödvändig för att arbetsgruppen skall kunna fortsätta sin verksamhet. I min avvägning har den väsentliga utgångspunkten varit att garanti skapas för att erforderliga medel ställs till förfogande för att man på effektivaste möjliga sätt skall kunna finna ny sysselsättning för de friställda från NCB-fabriken i Köpmanholmen. Jag anser att utskottets förslag ger denna garanti. En viktig förutsättning för att den här formen för bidrag skall fungera är att regeringen skapar en enkel administration för att få tillgång till de ytterligare medel som Köpmanholmsgruppen behöver. I lokaliseringssammanhang behöver man ibland kunna arbeta snabbt och utan en omfattande byråkrati, som eljest kännetecknar den statliga lokaliseringsapparaten. Som jag ser det, skall medlen för arbetsgruppens verksamhet användas för förberedande arbeten, projektering och liknande fram till att en lokalisering kommer till stånd. Där tar sedan de ordinarie lokaliseringsinstrumenten vid. I propositionen förutskickas att gynnsammaste möjliga stöd skall tillämpas. Det sägs dock ingenting vare sig om hur lång tid detta skall gälla eller om hur generösare regler begränsas geografiskt inom kommunen. En självklar tolkning borde vara att de sträcker sig så långt fram i tiden tills sysselsättningsproblemen i huvudsak lösts. De bör heller inte begränsas bokstavligen till Köpmanholmen och dess omedelbara närhet, utan de bör ges en utbredning som anses erforderlig för att effektiva insatser skall kunna göras. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag på denna punkt.

Herr talman! Jag kommer i mitt inlägg när det gäller näringsutskottets betänkande nr 20 att, på samma sätt som Rolf Sellgren, endast uppehålla mig vid det som berör den nedläggningsdrabbade industriorten Köpmanholmen i Örnsköldsviks kommun. I samband med nedläggningen av sulfatfabriken, som sker den 1 juli 1982, kommer ca 600 arbetare att förlora sina arbeten. Detta sker i ett område som i dagsläget har 1 140 arbetslösa, 292 personer i tillfälliga beredskapsarbeten och 318 i arbetsmarknadsutbildning — alltså totalt 1750 arbetssökande. Det kan dessutom tilläggas att MoDo Mekan i centrala delen av Örnsköldsvik lägger ner sin verkstadsrörelse i mars 1982. 130 kollektivanställda berörs av den nedläggningen. Hägglund & Söner, som är ortens mest expansiva företag, har förbundit sig att erbjuda arbete till samtliga som drabbas vid MoDo Mekans nedläggning. Att Hägglunds medverkar till en sådan lösning är i och för sig mycket positivt, men det gör att möjligheterna för dem som kommer att friställas i Köpmanholmen att få arbete hos Hägglunds minskar. När det gäller att skaffa ersättningsjobb för Köpmanholmsarbetarna tror inte vi som lever i kommunen på att man utifrån skall få någon företagsetablering av den storleken att det skulle lösa sysselsättningsproblemen för de drabbade. Det gäller för oss att i första hand klara den nödvändiga sysselsättningsökningen med kommunens egna företag samt genom att stimulera folk att starta nya företag. Förutsättningarna i Örnsköldsvik är goda. Bl. a. finns en gammal fin industritradition i området. Vad som behövs i arbetet är ekonomiska resurser — resurser som på den korta tid som står till förfogande kan sättas in för att få fram säljbara produkter och skaffa fram lämpliga lokaler, resurser som kan sättas in för utbildning, resurser för att stimulera redan verksamma företag att utöka. Enligt den s.k. Köpmanholmsgruppen, som består av representanter för länsmyndigheterna, utvecklingsfonden, kommunen och facken och som har till uppgift att skaffa de nya arbetstillfällena, är det nödvändigt med nya, friska pengar — pengar för projektering och för konsultuppdrag, pengar som utan byråkratiskt krångel kan användas utöver de ordinarie lokaliseringsmedlen. Det är på det sättet Köpmanholmsgruppen hittills har arbetat. Gruppen har fått en flygande start och har redan tagit fram ett stort antal projekt, som nu måste bearbetas och utvärderas. En del av dessa projekt har av representanter för gruppen presenterats för oss i näringsutskottet. Att Köpmanholmsgruppen kunnat komma i gång så fort och med en så bred aktivitet har varit möjligt tack vare de 5 milj.kr. som NCB ställt till förfogande. Men gruppen kan redan nu konstatera att medlen är otillräck liga. Länsstyrelsen har därför tillskrivit regeringen och anhållit om särskilda medel för ändamålet. Denna begäran har inte hörsammats. Av både propositionen och utskottsmajoritetens skrivning framgår att ersättningsjobben skall klaras med gängse arbetsmarknadsoch regionalpolitiska insatser genom att i första hand de ordinarie medlen skall användas. Man kan inte säga att ambitionerna hos ägaren, staten, är särskilt högt ställda, när vi vet att 600 människor om ett halvt år kastas ut i arbetslöshet. De ”ordinarie medlen” står till buds. Här behövs, som vi ser det, extraordinära insatser i allra högsta grad, om arbetet skall kunna fortsätta och ge den utdelning vi både önskar och förväntar. Industriministern skriver vidare att han är beredd att föreslå regeringen att använda de undantagsmöjligheter som regeringen förfogar över, att med en högre subvention lämna stöd till särskilt angelägna projekt. Det är ett bra förslag — att ge extra stöd till utvecklingsbara projekt. Det borde från riksdagens sida fastslås genom att vi ger regeringen detta till känna. Jag yrkar bifall till reservation nr 8. Som framgår av vad som tidigare sagts anser vi att de stödmöjligheter som regeringen föreslagit i det aktuella fallet har de begränsningarna, att projekten måste vara mer eller mindre färdigutvecklade, innan stöd kan påräknas. Under sådana förhållanden är det svårt att arbeta. Jag tror att både regeringen och utskottsmajoriteten underskattar svårigheterna att under den begränsade tid som står till förfogande skaffa nya arbeten. Behövliga medel måste också i det förberedande arbetet ställas till Köpmanholmsgruppens förfogande. Sammanfattningsvis: De 5 milj.kr. som NCB ställt till förfogande har varit värdefulla. De har gjort att Köpmanholmsgruppen utan alltför stor byråkrati kunnat gripa sig an de olika uppslag som kommit fram. Men anslaget är otillräckligt, vilket redovisats i länsstyrelsens skrivelse till regeringen. I reservation nr 9 föreslår vi socialdemokrater att 25 milj.kr. ställs till länsstyrelsens förfogande för ändamålet. Jag yrkar bifall till den reservationen. Till sist, herr talman! Förslaget om ett anslag på 25 milj.kr. till Köpmanholmsgruppens arbete får ett massivt stöd från dem som bor och verkar i Örnsköldsvik. Det som hittills utförts visar att trots svårigheterna finns det ändå möjligheter att lösa problemen med att skaffa nya arbeten. Den chansen får vi inte missa på grund av brist på medel. Efter det inlägg i debatten som Rolf Sellgren nyss gjorde kan jag säga att det är en stor besvikelse för oss i Örnsköldsvik att inte ens en av våra egna riksdagsledamöter ställer upp på detta förslag. De 25 miljonerna är chansen för Köpmanholmsgruppen, och besvikelsen blir därför stor om utskottets förslag vinner. Men jag förväntar mig att någon av de övriga borgerliga riksdagsledamöterna från länet ställer upp på vår sida och röstar med den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag är ledsen att konstatera att Rune Jonsson verkligen inte läser utskottsbetänkandet innantill eller också är så fylld av fördomar och misstro att han inte vill acceptera dess innehåll. Det är inte, som jag tidigare sade, fråga om ett ja eller nej till fortsatt ekonomiskt stöd till arbetsgruppen i Köpmanholmen. Vad vi har diskuterat är sättet att tillföra gruppen medel, och det vore djupt olyckligt om den här debatten om hur gruppen skall få sina medel skall bli så överskuggande att man tappar perspektivet på vad vi egentligen håller på med. Det olyckliga är ju att en bygd har nödgats acceptera att en stor och för dess sysselsättning helt avgörande industri skall läggas ned. Det väsentliga är då att vi alla med förenade krafter arbetar för att skapa nya arbetsmöjligheter för de friställda. Skulle debatten om hur man skall tillföra arbetsgruppen medel så överdimensioneras och förgifta klimatet att det fortsatta arbetet skulle äventyras, då blir jag uppriktigt ängslig. Jag tycker att det finns en antydan till ett sådant synsätt i Rune Jonssons anförande, där han uttalade sin besvikelse. Men jag förmodar att det hänger samman med att han vill ta i litet här i dag. Och jag hoppas att vi, när beslutet en gång är fattat, kan arbeta med gemensamma tag för en fortsatt framtid för Köpmanholmen och dess omgivning.
Herr talman! Jag kan börja med att konstatera att Köpmanholmsfabriken kommer att läggas ned och det är, såsom Lilly Hansson uttryckte sig beträffande Hörnefors, naturligtvis en katastrof för dem som bor där. Men i det läge som nu har uppkommit är det angeläget att Köpmanholmsgruppen får de pengar den behöver direkt. Länsstyrelsen, som ju kan de här frågorna, har tillskrivit regeringen rörande behovet av att få pengar direkt, och det är inget skoj från länsstyrelsens sida att man nu vill ha de här pengarna för att snabbt och effektivt kunna lösa problemen. Man vill kunna planera, så att man kan fortsätta det framgångsrika arbete man utan tvivel bedrivit hittills. Som Lilly Hansson sade i sitt inlägg skall vi komma ihåg att både AMS och regionalpolitiska medel har dragits ned, så att det är ännu svårare än tidigare att få de pengar som behövs. Vad vi i detta läge vill ha är direkta anslag för att Köpmanholmsgruppen skall kunna fortsätta det arbete som den påbörjat.
Herr talman! Jag vill upprepa att det som regel finns minst två bra lösningar på ett problem. Länsstyrelsen har i sin begäran till regeringen anvisat en lösning, nämligen ett anslag på 15 milj.kr. Socialdemokraterna hugger till ytterligare, med litet råge, och lägger på 10 milj.kr. De föreslår 25 milj.kr. Men det som näringsutskottet föreslår — ett förslag som utskottet vill att riksdagen skall ge regeringen till känna — innebär att arbetsgruppen tillförs medel för fortsatt arbete, och detta är kärnan i hela frågeställningen.

Herr talman! Om en stund skall vi här i kammaren kröna en nu drygt tre år lång kamp för att rädda 450 arbetstillfällen och en gammal industriorts existens med ett avgörande riksdagsbeslut. De som drivit kampen för Hörnefors under så lång tid är de anställda, deras fackliga företrädare och socialdemokraterna i Hörnefors. Någon draghjälp har vi inte fått av Skogsägareföreningen, som borde ha haft ett tungt ägaransvar för industrin, ett ansvar för de anställdas framtid och ett ansvar för samhället Hörnefors. Skogsägarna har inte ens infriat löften man givit om virkesleveranser till industrin. Direkt motstånd har vi haft alltsedan hösten 1978 från NCB:s ledning, oavsett vilka direktörer NCB haft, oavsett hur styrelseledamöterna växlat. Det var just mot företagets ledning vi förde motståndskampen de första åren. fr.o.m. i år har den borgerliga regeringen övertagit nedläggningsattackerna. Det här är andra försöket som industriminister Åsling gör att få stopp på Hörneforsindustrin och göra de anställda utan arbete. Det första försöket misslyckades. Nu gör man ett nytt. I mitt hemlän Västerbotten lever många i dag i spänd förväntan på det beslut vi om en stund skall fatta. Skall regeringen lyckas den här gången? Skall det bli stopp i fabriken redan efter juluppehållet? På läktaren sitter i dag en grupp hörneforsbor, som varit med i motståndskampen ända från den första jättedemonstration vi ordnade för fabrikens fortlevnad en smällkall novemberkväll för drygt tre år sedan. Den gången mötte fler människor upp i demonstrationen än vad det finns hörneforsbor. Solidariteten med Hörnefors har varit stark under hela motståndstiden och gått långt utanför den gamla kommungränsen. Demonstrationen 1978 blev upptakten till en kamprörelse mot industrinedläggning i Hörnefors som torde vara unik i vårt land. Vecka efter vecka den första motståndsvintern ordnades möten i Hörneforsgårdens A-sal som samlade fullsatta hus. Hörneforsborna grillade riksdagsmän, skogsägarfolk, kommunalmän, fackföreningsledare, NCB-direktörer och många andra och avkrävde dem uppslag för att rädda industrin. Och löften fick man. Alla lovade göra sitt yttersta. Debattkvällarna följdes av en nästan unik studiecirkelverksamhet, där oerhört många hörneforsbor deltog. Man sökte i studiearbetet efter vägar att rädda industrin och jobben i samhället. Man engagerade konsulter, man testade uppslag, man tillsatte tillsammans med Umeå kommun en särskild grupp — den s.k. Hörneforsgruppen — som skulle ta fram alternativ. Man uppvaktade regeringen och NCB-ledningen, man uppvaktade folkpartiledaren Ullsten på Umeå flygplats och många andra. Alla lovade göra vad de ansåg var möjligt! Motståndsrörelsen gav aldrig upp. När riksdagen i våras kunde stoppa regeringens då planerade nedläggningsbeslut fick man en ny chans. Det framtagna alternativet skulle prövas! Här har mycket sagts om den utvärdering industriverket gjort. Jag vill helt instämma i kritiken. Men den har sin grund i det uppdrag regeringen gav verket. Hade regeringen gjort som riksdagen begärde hade vi i dag haft ett godtagbart underlag för ett beslut. Inför dagens beslut har ett nytt hopp fötts i Hörnefors. Det grundar sig på det besked MoDo:s verkställande direktör Björn Sprängare lämnat, att hans företag har ett intresse att ta över Hörnefors, om man får ett bra avtal om vedråvara. Det är ett bud av det slag som socialdemokraterna i näringsutskottet avsåg i andra att-satsen i motion 129: ”——-— att, innan några åtgärder vidtas för att verkställa en ev. nedläggning, regeringen omsorgsfullt undersöker de möjligheter till samarbete som kan finnas med andra företag för fortsatt drift av Hörnefors.” I motion 128 är moderaten Tore Nilsson inne på samma linje: Hörnefors bör räddas! Om skogsråvaran skriver han i motionen: ”Det är orättvist och det är orimligt att vårt län skall leverera den råvara det är fråga om till avlägsna orter.” Det är precis det som budet från Mo och Domsjö handlar om. Nyttja råvaran från Västerbotten för en fortsatt produktion i Hörnefors! Det här borde vara något som moderaten Tore Nilsson, folkpartisten Ulla Orring och centerpartisterna Börje Hörnlund och Karin Israelsson, alla med hemort i Västerbotten, borde finna avgörande i den kommande voteringen. Nu är Mo och Domsjö-chefens bud bara en uppgift i några A presstidningar och i lokalradion, har man sagt från borgerligt håll för att glida undan.

Vårt och hörneforsbornas hopp står till er. Resonemanget kan aldrig föras vidare om Hörneforsindustrin utvecklas som NCB och den borgerliga majoriteten i utskottet vill. Detta säger jag med direkt adress till Johan Olsson. Jag hoppas att ingen av er är okunnig om den redovisning som den borgerliga utskottsmajoriteten gör av NCB:s avsikt ”att i Hörnefors avbryta driften vid massafabriken tämligen omgående efter det väntade riksdagsbeslutet beträffande proposition 1981/82:38 och driften vid pappersbruket högst några månader senare”. Majoritetens besked är klart. Ett tryck på ja-knappen innebär ganska säkert att massafabriken i Hörnefors aldrig startar igen efter juluppehållet och att pappersbruket stoppar redan under vintermånaderna. Det betyder att 450 arbetare och tjänstemän får vandra ut i en arbetsmarknad som inte ger dem en chans att få ett jobb i hemlänet. På arbetsförmedlingarna i Västerbotten fanns i går endast 26 lediga industriarbeten på 17 företag i länet. Inte ens i hela Norrland finns i dag tillräckligt många lediga jobb för att ge de Hörneforsanställda som nu kommer att drivas ut i arbetslöshetskön ett industriarbete. I de fem Norrlandslänen fanns i går bara 341 lediga industrijobb. Jag vill fråga Börje Hörnlund, som nu har återkommit till kammaren och måhända kommer upp i talarstolen, jag vill fråga Karin Israelsson, Tore Nilsson och Ulla Orring: Ni har alla lovat hörneforsborna vid möten som ni har varit med på och i tidningsintervjuer att göra ert yttersta för Hörnefors. Är det yttersta som ni kan göra att i dag rösta för stängning av Hörneforsfabriken och rösta nej till 25 milj.kr. för ersättningsprojekt i Hörnefors? Efter ett sådant beslut skulle 450 människor i Hörnefors få ställa sig i arbetslöshetskön. Redan den här veckan har 70 människor vandrat till arbetsförmedlingen i Hörnefors. På arbetsförmedlingen i Hörnefors finns det i dag inte ett enda ledigt arbete — det är arbetsmarknadssituationen. I Övrigt instämmer jag helt i Thage Petersons och Lilly Hanssons argumentation. Avslutningsvis vädjar jag till mina riksdagskolleger från Västerbotten, dem som hörneforsborna i dag ställer sin tillit till: Gör inte hörneforsborna besvikna vid den votering som stundar. Låt inte deras drygt treåriga kamp få ett så snöpligt slut som regeringen och utskottsmajoriteten har föreslagit. Låt dem få den chans som bl.a. MoDo-chefen har öppnat dörren för. Tryck för Hörnefors vid voteringen om en stund, även om det skulle bli en liten besvikelse för industriminister Åsling. Hörnefors sak är vår, lovade vi riksdagsmän inför en fullsatt A-sal i Hörnefors en vinterkväll 1978. Vid voteringen skall vi visa vad vi menade med det beskedet.

Herr talman! Först måste jag få framföra en liten fundering. Det gäller socialdemokraternas inställning till Hörnefors. I början var ju Thage Peterson uppe och gjorde ett pragmatiskt uttalande att vi på basis av de utredningar som har verkställts måste acceptera en nedläggning av Hörnefors, såvida inte någon direktör i MoDo skulle få för sig att han vill satsa på Hörnefors. Sedan kom då Lilly Hansson med ett engagerat uttalande att socialdemokraternas förslag räddar Hörnefors. Det här tycker jag att vi måste klara ut. Jag vill gärna ha besked om huruvida det finns två läger. Var står ni egentligen, hur skall vi ha det?

Herr talman! Sven Henricsson ställde en fråga till mig som jag skall försöka att kort svara på. Vi har framlagt förslag om att Statsföretag/AC-invest skall överta Hörneforsfabriken. Då blir det ingen nedläggning, utan en realprövning av det projekt Hörneforsgruppen har lagt fram. Det menar vi är viktigt. Detta tillgodoses i den reservation som socialdemokraterna i utskottet lagt fram. Om den antas måste regeringen verkligen förhandla med Statsföretag/ AC-invest om möjligheterna att överta Hörneforsfabrikerna, och då blir det ingen nedläggning. Socialdemokraterna i utskottet har också diskuterat möjligheten att MoDo övertar pappersbruket. Då skulle det inte heller bli en nedläggning. Det är ju väsentligt att man nu ger regeringen i uppdrag att verkligen förhandla om dessa möjligheter. Inget av alternativen i reservationen innebär alltså en fullständig nedläggning av Hörnefors. Om MoDo skulle överta och driva pappersbruket under ett antal år skall vi komma ihåg att utvecklingen på pappersområdet inte står stilla. Det kan dyka upp projekt som kan bli intressanta att producera i Hörnefors.
Herr talman! Sven Henricsson frågar varför vi socialdemokrater accepterar nedläggningen av Köpmanholmen. Det har vi inte gjort. Det var på det sättet att i våras när denna fråga var uppe i kammaren och riksdagen fattade sitt beslut, ville vi att man skulle utvärdera de förslag som de fackliga organisationerna hade lagt fram. Tyvärr förlorade vi den omröstningen här i kammaren. Av den anledningen måste vi nu konstatera att en nedläggning är ofrånkomlig. Det är därför vi kommer fram till att det är så viktigt med dessa 25 milj.kr. till Köpmanholmsgruppens arbete. Sven Henricsson frågar också vilka projekt som finns. De uppgifterna lämnades konfidentiellt till näringsutskottet, men det finns en hel del projekt som denna grupp har kommit fram till. Vi hoppas därför att riksdagen kommer till den slutsatsen att man skall bifalla vår reservation om de 25 miljonerna.
Herr talman! Bara kort till Lilly Hansson. Jag är imponerad av hennes engagemang i denna fråga och jag faller gärna för det. Men jag kan ändå inte underlåta att märka att det finns en skillnad mellan hennes kämpalust för att behålla Hörnefors och den mera accepterande attityd som representeras av andra delar av hennes parti. Jag vill gärna notera det därför att det hade varit bra om de kämpatagen hade varit kännetecknande för hela partiet. Till Rune Jonsson: Vi är på det klara med att utvärderingen har skett av de fackliga organisationernas förslag. Sedan har Köpmanholmen fått drivas vidare av just de skäl som fortfarande föreligger, nämligen att man ville lämna en tidsfrist för att kunna möjliggöra den avveckling som då var bestämd. Dessa skäl kvarstår, menar jag. Det finns inga projekt som är så realistiska att de kan tänkas ta emot de människor som nu blir utan arbete i samband med nedläggningen. Därför bör man ånyo förlänga denna drift en tid för att se om dessa projekt kommer till stånd och läget ljusnar. Detta är grundtanken när vi vill att driften skall fortsätta — i synnerhet som vedsituationen den senaste tiden visar en klar förbättring. Det finns nu leverantörer som är beredda att leverera normalvirke, vilket kommer att medföra att verksamheten blir lönsam.

Herr talman! Det är för många västerbottningar ett mycket svårt beslut som riksdagen i dag skall ta ställning till. Det rör inte bara mig — min person har nämnts i sammanhanget, jag är ganska oväsentlig — utan det här problemet berör tusentals andra människor i länet. Det gäller ju Hörneforsfabriken i min egen hemkommun. Det är fråga om ett levande brukssamhälle, där människorna lever tillsammans med företaget, Hörneforsfabriken, och har gjort det i flera generationer. Det handlar om sysselsättningen, om servicenäringarna, om industriproduktionen eller något annat som kan komma som ersättning om fabriken läggs ner. Alla är beroende av själva hjärtpunkten i samhället — fabriken. Men fabriken är gammal. När NCB köpte upp Hörnefors i den långa rad av industriköp som man gick i spetsen för under 1960-talet, så köpte man Hörnefors av Mo och Domsjö AB, som i sin tur då gjorde den bästa affären. Det är inte mycket att här orda om NCB:s svårigheter. Man köpte gamla enheter där problemen redan fanns och borde ha uppenbarats för NCB:s ledning och åtgärdats när tiderna så medgav. NCB:s båda fabriksanläggningar i Hörnefors och Köpmanholmen är förlustkällor för företaget på grund av för dåligt kapacitetsutnyttjande genom bristande tillgång på råvara. Bakgrunden är att skogsindustrins kapacitet totalt i Norrland kräver en större tillgång på råvara än vad som f. n. finns tillgänglig. Det är dock till en viss del motsägelsefullt eftersom tillgången på skogsråvara i Västerbotten är större än vad trävaruindustrin nu tillvaratar. En tredjedel av den framtagna skogsråvaran går vårt län förbi. Det är oroande ur sysselsättningsoch näringspolitisk synpunkt att Västerbotten utarmas inom träindustriområdet. Den rådande obalansen på arbetsmarknaden förstärks kraftigt, om Hörneforsfabriken läggs ner. Industrin i Västerbotten sysselsätter nu en fjärdedel av de förvärvsarbetande i länet, vilket är 4 90 lägre än riksgenomsnittet. Vi behöver därför förstärka industrin och inte lägga ner befintlig verksamhet. Länet behöver fler arbetstillfällen just inom sektorn vidareförädling av träindustriprodukter. Skogsnäringen är en av hörnpelarna i länet. Vi borde ha de naturliga förutsättningarna för en utvecklad förädlingsindustri. Hörnefors är bara ett av de problem som vi brottas med. Tidigare drabbades Scharins Söner i Klemensnäs genom sveket med MDF-plattan. I dag har vi att ta ställning till frågan om kapitaltillskott till NCB som ersättning för merkostnader för driften av företagets fabriker i Hörnefors under det senaste halvåret. Vi presenteras också den utvärdering som riksdagen begärde rörande det utvecklingsalternativ som Hörneforsgruppen lade fram. Jag vill deklarera att jag som riksdagsledamot också måste se övergripande på de förslag till lösningar — inte bara tillfälliga sådana — som har framtagits. Jag konstaterar att industriverkets utvärdering av utvecklingsalternativen lett till slutsatsen att staten inte bör medverka till att upprätta ett självständigt Hörnefors AB. Det kan finnas olika synpunkter på industriverkets utvärdering. Jag är inte industriman och kan därför inte bedöma experternas uttalande. Jag ansluter mig till utskottets skrivning att riksdagen inte kan fatta något beslut som i sig självt utgör en garanti för att driften i Hörnefors fortsätter. Jag vill erinra om att staten sedan 1978 i NCB har pumpat in ca 1,5 miljarder kronor för att rädda Norrlandsfabrikerna. Trots detta har nedläggningar skett — tidigare i Sandviken och Hissmofors och nu senast, vid halvårsskiftet, i Köpmanholmen och Johannedal. Tyvärr måste jag konstatera att NCB:s koncernlednings linje har varit klar — det finns inte utrymme för Hörnefors. Man har inte heller velat stödja den särskilda lösning för Hörneforsfabrikerna som skulle innebära att man kapade loss Hörnefors från NCB-koncernen. Den lösningen har inte heller socialdemokraterna velat stödja, och de gör det inte heller i dag. Lilly Hansson och hennes partivänner på Västerbottensbänken har också övergett Hörneforsgruppens förslag. Lilly Hansson har sagt att socialdemokraterna inte kan ställa upp på SIND:s utvärdering eller propositionen. Varför stödde ni inte då i våras Rune Ångströms motion? Då fanns det ett utmärkt tillfälle att stödja Hörneforsgruppen. Jag måste berömma de fackliga representanterna från Hörnefors. De har jobbat seriöst med alla till buds stående medel och försökt få sitt företag på fötter. Det har inom facket funnits en gemensam linje över alla partigränser. Målet har varit att behålla sysselsättningen och att få fram kvalitetsprodukter från pappersbruket. Hörneforsgruppens förslag till utveckling av företaget som en självständig enhet fick klart stöd av Rune Ångström, på vars plats jag nu tjänstgör. Socialdemokraterna missade sin chans att i våras göra något verkligt för Hörnefors, när de inte stödde Rune Ångströms motion i riksdagen. Motionen innebar ju att Hörnefors då skulle ha brutits ut ur NCB:s dödsgrepp till ett särskilt bolag. Tyvärr missade socialdemokraterna tåget av rent partipolitiska skäl. Och jag slår fast att socialdemokraterna inte bara har svikit Hörneforsgruppen och facket i Hörnefors, utan mest människorna där. Vad har hänt under denna nådatid som Hörnefors fick genom riksdagsbeslutet i våras? Man kunde hysa den förhoppningen att skogsägarna och andra företag inom skogsindustrin skulle ha använt tiden för att backa upp tanken på ett fristående, livskraftigt Hörnefors AB. Såvitt jag känner till har inga företag anmält sitt intresse. Finns det då förutsättningar? Med anledning av den socialdemokratiska reservationen om fortsatt samarbete med andra företag vill jag fråga: Har socialdemokraterna själva aktivt arbetat för detta mål? Det synes mest vara fråga om en orealistisk förhalning och utläggande av dimridåer för att dölja det faktum att man från socialdemokratiskt håll ej har velat acceptera Hörneforsgruppens förslag. I gårdagens nummer av Västerbottens Folkblad finns ett uttalande från Björn Sprängare, VD i Mo och Domsjö. Han säger enligt tidningen att ”vi är intresserade av att få ved. Om vi skulle få ett virkesavtal med NCB eller någon annan, så kan vi köra pappersbruket ytterligare ett eller annat år.” Ett annat citat ur nämnda artikel: ”För oss är det ointressant att köra pappersbruket. Det skulle vara ren uppoffring.” Jag beklagar att skogsindustrin inte visar större intresse för ett företag som Hörnefors. De sysselsättningsproblem som en nedläggning av Hörneforsfabriken kommer att skapa måste på alla upptänkliga sätt mötas med arbetsmarknadsoch regionalpolitiska åtgärder. Jag tar här fasta på industriministerns uttalande att han, då det gäller det regionalpolitiska stödet, är beredd att föreslå regeringen att, med utnyttjande av de undantagsmöjligheter som regeringen förfogar över, lämna stöd till särskilt angelägna projekt med högre subvention än vad som enligt gällande riktlinjer kan utgå i Hörnefors. Detta uttalande är, som jag tyder det, av utomordentligt stor betydelse för den fortlevnad som skall äga rum och den sysselsättningsskapande verksamhet som måste tillkomma i Hörnefors. Och jag tolkar den moderata partimotionen och Tore Nilssons motion så, att även moderaterna ställer upp påaatt hjälpa till med sysselsättningsskapande åtgärder i en krisdrabbad bygd. Moderaterna får då visa sitt verkliga ansikte. Allt detta skall sammantaget vara den garanti som hörneforsborna måste få för att kämpa vidare för sin framtid i samhället. Det finns olika projekt för Hörnefors, bl.a. hemmet för trafikoch polioskadade som skall tillkomma. Det är en liten pusselbit bland sysselsättningsskapande åtgärder. Ett annat projekt, som är på utredningsstadiet, är en forskningsstation i Bottniska viken, närmare bestämt i Norrbyn, med inriktning på brackvattenekologi och tungmetallproblematik. En gemensam grundinställning för oss västerbottningar måste vara att hjälpas åt över alla partigränser för att skapa sysselsättning och därmed fortlevnad för Hörnefors samhälle och dess invånare. Jag noterar att socialdemokraternas främste talesman på detta område, Thage Peterson, nu sitter i kammaren för att ta del av de borgerliga ledamöternas synpunkter i denna fråga. Han har varit frånvarande i ett par timmar. Jag upprepar att ingen möda får lämnas ospard när det gäller att skapa arbetstillfällen i Hörnefors. Det är min grundinställning. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 1981/82:20 på alla punkter, utom vad avser mom. 2, där jag ansluter mig till reservation nr 2 från folkpartiet och centerpartiet angående kapitaltillskott.

Herr talman! Jag satt och lyssnade på Ulla Orring när hon så positivt uttalade sig om Hörneforsfabrikerna, om länets skogsnäring som hörnpelare, om de pengar som hade satsats i NCB. Jag tänkte att det här bådar gott för en röstning på vår reservation. Men så kom drapan: Ni socialdemokrater har övergett Hörneforsgruppens förslag. Var i all sin dar har Ulla Orring fått det ifrån? Förslaget i vår motion innebär att det projekt som Hörneforsgruppen har lagt fram skall realprövas. Men det kan inte ske inom NCB, utan det måste frigöras från NCB. Och vårt förslag är att Statsföretag/AC-invest skall överta detta uppdrag. Att vi inte röstade på Rune Ångströms motion innebar dödsstöten för Hörnefors, sade Ulla Orring. Rune Ångström röstade ju inte själv på sin motion! Hans hjälteinsats i våras var att rösta på vår reservation. Så var det med den saken. Vem är det som sviker hörneforsborna? — Den frågan kan man ställa till Ulla Orring. Det har funnits möjligheter för Ulla Orring att åtminstone väcka en motion om hur hon vill rädda sysselsättningen i Hörnefors. Rune Ångström är i FN, och hon sitter ju på hans plats i riksdagen. Ingen möda får lämnas oprövad för att skaffa arbetstillfällen. Men gör någonting då! — Det har inte kommit ett enda förslag. Ulla Orring stöder propositionen och näringsutskottets borgerliga majoritet. Vad gäller regionalpolitiskt stöd uttalar industriministern i propositionen att han är beredd att föreslå regeringen att utnyttja de undantagsmöjligheter som regeringen förfogar över till särskilt angelägna projekt med högre subvention. Det är en beredskap, men ni vill inte vara med om att ge regeringen till känna att den skall använda sig av dessa möjligheter. Vi har ingen garanti för att den gör det, men om riksdagen uttalar att regeringen skall använda sig av de möjligheterna kanske den gör det. Jag tycker att Ulla Orring skall tänka över vilka löften hon har varit ute och gett till hörneforsborna och orten Hörnefors. Skyll inte på socialdemokraterna, att vi på något sätt har gömt oss bakom dimridåer!